Herr talman! För att ge en liten bild av hur snabbt vårt behov av samhällelig trafikservice har vuxit fram skulle jag vilja återge sista versen i Pälle Nävers dikt Moster Lena på Skogen: Men nu är Lenas tid förbi och hennes stuga riven .... I skyn ett flygplans ilskna skri skär in den nya given för oss, som välfärdsarvet fått av gråa, glömda fäder, som för sin enda långfärd blott behövde fyra bräder. Detta var alltså vardagsmänniskornas situation för bara en dryg mansålder sedan. Men kammarens ledamöter har i dag en viktig uppgift när det gäller att fastlägga riktlinjer och målsättning för en ny trafikpolitik, som skall ersätta det nu 16 år gamla trafikpolitiska beslutet från 1963. Målsättningen bör givetvis vara att förbättra situationen för främst kollektivresenärer men naturligtvis också för alla andra trafikanter. Jag är av den uppfattningen att om kammaren i huvudsak följer de förslag som är redovisade i trafikutskottets betänkande 1978/79:18, men dessutom stöder de centerreservationer som där finns redovisade, så kommer nyss angivna målsättning att uppnås. Vid trafikutskottets arbete med betänkandet har vi haft att utgå ifrån dels Bondestams ofullbordade — jag menar givetvis regeringens proposition 1978/79:99 med dess 28 yrkanden —, dels ca 125 motioner med sammanlagt ungefär 250 yrkanden. Att jag litet vanvördigt använder beteckningen Bondestams ofullbordade på regeringens proposition beror på att den, trots sin mångordighet, i många avsnitt saknar konkreta förslag och i andra fall helt förbigår väsentliga frågor som måste beaktas för att vi skall få en helhetslösning när det gäller svensk trafikpolitik. Kommunikationsministern har ju f.ö. med klädsam förnöjsamhet uttryckt sin stora tillfredsställelse över att utskottet har gjort så många förbättringar. Hon har också noterat att avstyrkandena är få. Detta är ju en självklar effekt av det faktum att om det inte finns några förslag går det inte att avstyrka dem. Utskottet har då självt måst ta fram förslag —- oftast med utgångspunkt i bl.a. centerns partimotioner. Och dessa utskottsinitiativ har vi beslutat föreslå riksdagen att ge regeringen till känna. Det förhållandet att kommunikationsministern uttryckt så stor tillfredsställelse över dessa ca 25 tillkännagivanden visar ju också att hon varit väl medveten om hur ofullbordad hennes trafikproposition varit. Min förhoppning är dock att trafikutskottet genom sitt konstruktiva arbete skall ha givit kammaren en möjlighet att fatta ett avsevärt mer fullbordat trafikpolitiskt beslut till gagn för samtliga trafikanter i framtiden. Av tidsskäl måste jag inskränka mig till att ge centerns synpunkter enbart på de viktigare avsnitten i betänkandet samt något utförligare kommentera de sju centerreservationerna. Jag kommer därvid att i stort sett följa uppläggningen i trafikutskottets betänkande. Som centerpartist vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att ett enigt utskott ställer sig bakom vårt krav att trafikpolitiken måste utformas så, att den kan bli ett medel att uppfylla samhällets regionaloch sysselsättningspolitiska mål, och att den samordning av trafik-, regionaloch sysselsättningspolitik som påbörjades under Fälldinregeringen nu kan vidareutvecklas. Det generella målet för samhällets trafikpolitik måste vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. En viktig förutsättning för att detta skall kunna ske är att samarbetet såväl mellan de statliga verken som mellan de statliga transportföretagen och privata företag av typen åkerier, bussföretag, speditionsföretag etc. förbättras. Detta har också utskottet gett uttryck för i ett tillkännagivande. Vi finner det också angeläget att kostnadsfördelningen för trafikanter och boende inom olika delar av landet fortlöpande beaktas inom ramen för de regionalpolitiska överväganden som görs på såväl regional som central nivå. När det gäller det framtida järnvägsnätets utformning och omfattning har det tyvärr inte gått att nå enighet i utskottet. Centern redovisar därför sin inställning i reservationen 1, och den vill jag här något kommentera. Vi kan — i motsats till utskottsmajoriteten — inte acceptera propositionens förslag till uppdelning av järnvägslinjerna. Centern menar att riksnätet för persontrafik t. v. utgöres av alla de banor som i dag trafikeras. Detta främjar bäst en aktiv närings-, regionaloch lokaliseringspolitik och tillgodoser också totalförsvarssynpunkter. Vi menar också att det vikande resandeunderlaget på det olönsamma bannätet inte bara är en följd av utglesningen på landsbygden utan även av taxepolitik, stelbent tidtabellsläggning, indragning av turer, m.m. Vi ser därför med tillfredsställelse på SJ:s förslag att radikalt sänka taxorna och ta upp en intensivare marknadsföring för att få ett ökat antal trafikanter att utnyttja järnvägens tjänster. Men vi menar också att det krävs minst tre års försök med taxesänkningar, serviceförbättringar etc. för att en utvärdering skall kunna ske. Vid den tidpunkten har också länshuvudmännen för kollektivtrafiken hunnit bildas och skaffat sig en bas för sina bedömningar beträffande utnyttjandet av regionens järnvägsbanor. Centern ser också med oro på att allt större del av godstrafiken under senare tid har förts över från järnväg till landsväg. Energiskäl, miljöhänsyn och trafiksäkerhetsaspekter talar starkt för att framför allt de långväga tunga godstransporterna bör ske på järnväg eller — där så kan ske — med båt. Vi delar inte föredragandens uppfattning att en nedläggning av persontrafiken på en bandel inte skulle ha några negativa effekter för godstrafiken på samma sträcka. När det gäller de trafiksvaga bandelarna så kan vi inte acceptera att statsrådet vill göra en indelning i A-, B och C-banor. Jag syftar här på banor som skulle tillhöra riksnätet för persontrafik, banor om vilka man skulle göra extra utredningar för att klarlägga om de skulle hänföras till riksnätet eller om de möjligen skulle hänföras till C-banorna, dvs. de banor där man skall pröva huruvida fortsatt persontrafik skall förekomma eller inte. Om riksdagen genom att stödja utskottsmajoriteten skulle fatta beslut om en sådan kategoriindelning, så innebär detta också indirekt att man ger direktiv åt SJ att inte upprusta de banor där man skall pröva huruvida fortsatt persontrafik skall förekomma eller inte. Av säkerhetsskäl kan man tvingas sänka tillåtna hastighetsgränser för tågen. Omoderna vagnar, längre restider o. d. kommer att leda till bortfall av resenärer, även om taxorna nu sänks radikalt. Detta kommer att försätta länshuvudmännen i ett uppenbart underläge i framtida förhandlingar med SJ om huruvida fortsatt persontrafik skall finnas eller ej på Centern hävdar att det är angeläget att de regionala trafikhuvudmännen får möjlighet att förutsättningslöst pröva hur trafikförsörjningen skalllösas. F. ö. är det ju så att vi bara i ett fåtal regioner har organisationen för regional trafik utbyggd. Det finns alltså därför mycket starka skäl som talar för att avvakta med förändringar av bannätet. Om det till sist skulle bli så att man för någon bandel skulle komma att lägga ned trafiken kan vi under inga förhållanden acceptera att detta får medföra en kostnadsövervältring från stat till kommun. I detta sammanhang vill jag också framhålla att vi inte kan acceptera kommunikationsministerns förslag att persontrafiken på delar av inlandsbanan skall nedläggningsprövas. Vi menar att inlandsbanan spelar en strategisk roll för regionalpolitiken i Norrlands inland. Efter centerinitiativ har en upprustning redan igångsatts, även om den än så länge har fått effekt bara på sträckan Östersund-Storuman. Det är därför svårförståeligt att nedläggningsprövning nu föreslås i fråga om flera bandelar på eller med anknytning till inlandsbanan. Vi avvisar dessa propåer och menar att inlandsbanan är en livsnerv i Norrlands inland. Centerns inställning till järnvägsnätet innebär samtidigt ett bifall till alla motioner med krav på fortsatt persontrafik på en mängd bandelar runt om i Sverige. Utskottet har ställt sig bakom centerns krav på att en investeringsmålsättning måste fastställas för SJ och att en plan för genomförandet av dessa investeringar skall utarbetas snarast möjligt. I avvaktan på en sådan fullständig upprustningsplan anser vi dock från centerns sida att ytterligare 25 milj.kr. bör anvisas för upprustning av glesbygdsbanor redan under kommande budgetår. Vi vill använda 10 milj.kr. för upprustning av inlandsbanan och resterande 15 milj.kr. för andra glesbygdsbanor i Norrland. Budgetpåkänningen anser vi blir obetydlig eftersom en sådan satsning på järnvägsinvesteringar i Norrland rimligen i motsvarande grad bör kunna eliminera AMS-insatser för att sysselsätta arbetslösa i samma regioner. När det gäller inlandsbanan vill jag understryka dess nuvarande betydelse för näringslivet i Norrlands inland. Men i framtiden torde inlandsbanan komma att spela en än större roll såsom ett energisnålt transportalternativ för de ökade uttag av skogsråvaror och torv etc. som vi med säkerhet kan emotse. Det bör noteras att inlandsbanans sträckning väl sammanfaller med de norrländska torvfyndigheterna, vilket också framgår av den bild som jag nu visar på TV-skärmen — där de mörkare skrafferade områdena utvisar områden med större förekomster av torv och de svagare skrafferade områden med mindre förekomster. Även energikommissionen har understrukit vikten av att det svenska oljeberoendet så snabbt som möjligt reduceras. Nu används stora mängder olja för bostadsuppvärmning i Norrland trots att vi där samtidigt har väldiga outnyttjade energitillgångar i form av skogsavfall, torv etc. Ett utnyttjande av dessa energitillgångar är angeläget ur såväl sysselsättningssom valutasynpunkt och innebär samtidigt en påtaglig minskning av vårt oljeberoende. När det nu är så lyckligt att de aktuella energiråvarorna i påtaglig grad är koncentrerade längs inlandsbanan är det angeläget att snabbt rusta upp den och dess bibanor så att den kan fylla sin viktiga roll i framtiden att vara ett energisnålt transportalternativ mellan producent och konsument. När det gäller investeringarna i Storstockholmsområdet kan vi i centern inte dela majoritetens uppfattning att man nu skall satsa pengar på ett dubbelspår Älvsjö-Flemingsberg. Tvärtom menar vi att en projektering av ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg med all sannolikhet kommer att medföra en försening av byggnationen av stationen vid Flemingsberg. Vi finner det angeläget att skyndsamt utreda och i samråd med Stockholms läns landsting presentera förslag som innebär att byggnation av stationen vid Flemingsberg kan ske utan att spårsystemet dubbleras. Den kapacitetsökning som kan erfordras på SL-nätet menar vi kan åstadkommas snabbast och billigast genom ombyggnad av några stationsplattformar så att tunnelbanetågen kan bestå av fem i stället för nuvarande fyra vagnar per tågsätt. En sådan kapacitetsökning på bortåt 25 96 bör tillgodose behovet under hela 1980-talet. Från centerns sida kan vi inte acceptera statsrådets passiva inställning till godstrafik på järnväg. Vi menar att även i dessa fall måste man ta mera hänsyn till regionaloch sysselsättningspolitiska effekter än till SJ:s företagsekonomiska bedömningar. Vi menar också att landstingens och kommunernas inställning till hur godstrafiken i resp. region bör vara ordnad måste beaktas. De av SJ aviserade linjetarifferna —liksom f. ö. också andra godstaxor — bör sättas så att de kan medverka till att stimulera företagsamhet i glesbygd och till befordran av långväga gods med tåg. Inledningsvis bör man kunna acceptera företagsekonomiska förluster vid nya taxor. Inom godstrafiken är enligt centerns mening en ökad samverkan mellan post, järnväg, speditionsoch åkeriföretag speciellt angelägen och nödvändig. Vi kan inte heller acceptera att full ersättning i form av forslingsbidrag till berörda fraktkunder skulle kunna utgå endast under det första året efter en järnvägs nedläggning. En avveckling på fem år av dessa forslingsbidrag finner vi orimlig, eftersom detta skulle leda till en snabb övervältring av statens nuvarande aktuella godstransportförluster på berörda företag, som ju främst ligger i glesbygden. Med regeringens förslag till åtgärder på godstrafikområdet och med rabattering för storkunder motverkas en aktiv regionalpolitik. Detta kan vi givetvis inte acceptera och har också gett uttryck för detta i en reservation. Taxesamordning mellan olika trafikmedel är givetvis av avgörande betydelse för att förbättra samarbetet och samordningen även inom persontrafiken. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottet ställer sig bakom våra krav på att länshuvudmännens periodkort och övriga biljetter i förekommande fall skall kunna utnyttjas även på tågen. Detta gäller även vårt krav att en person skall få samma reskostnad, oavsett om han kan färdas hela sträckan med tåg eller om han måste använda sig av tåg, buss och diligens. F.n. drabbas den som måste utnyttja olika färdmedel för resan av en betydligt högre reskostnad än järnvägsresenären, även om den totala reslängden är densamma. För att järnvägens tjänster skall kunna utnyttjas i ökad omfattning i framtiden är det väsentligt att riktlinjer för länshuvudmännens ersättning till SJ snarast fastställs. Statsrådet har inte tagit några initiativ, trots att utskottet tidigare uttryckt önskemål om detta. Det är därför glädjande att utskottsmajoriteten ställt sig bakom centerns krav på ett snabbt utarbetande av allmänna riktlinjer för hur ersättningen till SJ skall regleras, när länshuvudmännen önskar köpa tjänster. Detta är en nödvändig förutsättning för att underlätta huvudmännens planering och för att ge dem en realistisk möjlighet att diskutera alternativa trafiklösningar i områden med trafiksvaga bandelar. Vid nuvarande förhandlingar tas enbart hänsyn till SJ:s företagsekonomiska bedömningar. Detta är orimligt. Centern menar att det bör vara möjligt att fastställa ett pris per vagnkilometer för SJ:s utnyttjande i lokaloch regionaltrafik. I detta bör inte kostnaderna för investerat kapital i banvall och spår eller underhållskostnader för bibehållande av desamma ingå. Dessa kostnader påverkas bara marginellt av eventuell lokal och regional trafik, i vart fall på banor där betydande fjärrtrafik förekommer. Priset bör beräknas med utgångspunkt i driftkostnad samt kapitalkostnad etc. för aktuell vagntyp. Eftersom det strikta kostnadsansvaret för de skilda trafikgrenarna i och med dagens trafikbeslut upphävs, finner centern det också rimligt att regeringen i de fall då detta bedöms samhällsekonomiskt fördelaktigt — något som torde vara regel — skall kunna sätta dessa taxor lägre än självkostnaden beräknad på nyss angivet sätt, speciellt på sådana bandelar där SJ inte har några kapacitetsproblem inom överskådlig tid. Riktlinjerna bör vara klara före 1980 års utgång. Jag övergår nu till att kommentera vägavsnittet i propositionen och betänkandet. I propositionen berör föredraganden över huvud taget inte frågan om enskilda vägar. Detta är måhända symtomatiskt för regeringens bristande intresse för denna kategori väghållare. Centern finner det emellertid anmärkningsvärt med hänsyn till bl.a. den ökande betydelse för det rörliga friluftslivet som dessa vägar får. Glädjande nog har emellertid utskottet enigt ställt sig bakom centerns krav på ett uttalande i detta sammanhang. Målsättningen bör vara att successivt höja bidragsprocenten och att anslå medel i den takt nya vägföreningsvägar anmäls såsom statsbidragsberättigade. Det är också glädjande när ett enigt utskott ställer sig bakom centerns krav på en ökad satsning på utbyggnad och förbättring av det sekundära och tertiära vägnätet. Det gäller både med avseende på bärighet och framkomlighet. Detta är väsentligt, inte minst för att tillgodose glesbygdsbefolkningens krav på en bättre vägstandard. Härigenom kan man åstadkomma att de regionala skillnaderna i vad gäller vägarnas standard utjämnas. På en punkt har centern tyvärr blivit nödsakad att reservera sig. Vi menar att under planeringsperioden 1979-1988 bör genomsnittligt minst 50 96 av de statliga insatserna för investeringar i vägväsendet gå till åtgärder på länsvägnätet för att snabbt nå de mål utskottet är enigt om. För mig, som redan 1972 motionerade om förbättrade statsbidrag till byggande av cykelvägar, är det naturligtvis en stor tillfredsställelse att nu kunna notera att ett enigt utskott föreslår att 20 miljoner avsätts för detta ändamål redan under budgetåret 1979/80. Att dessa medel tas ur ramen till byggande av kommunala gator och vägar finner jag naturligt, eftersom en satsning på säkrare cykeltrafik dels är angelägen ur trafiksäkerhetssynpunkt, dels också förbättrar framkomligheten för övriga trafikanter, inkl. bilisterna. När det gäller vägarna vill jag också markera att centerpartiet reserverat sig för att vägplaneringen i framtiden måste bygga på länsdemokratiska principer i större omfattning än f. n. Propositionens inställning till kollektivtrafik i tätort torde utan överdrift kunna betecknas såsom sval, för att inte säga negativ. Jag bortser då från avsnittet Handikappanpassad kollektivtrafik, där jag anser att propositionens förslag i stort sett kan accepteras. Utskottet tar dessbättre med anledning av motioner ett initiativ för att snabbt få fram bättre statsbidrag till den kollektiva tätortstrafiken. Utgångspunkten skall därvid vara kollektivtrafikutredningens förslag. Statsrådets påstående, att KOLT-utredningens förslag bara skulle gynna Stockholm och Göteborg, är obegripligt. Tvärtom förordar ju KOLT möjligheter till statsbidrag för bussterminaler, kollektivtrafikfiler etc. Dessa investeringar är ju aktuella i alla större tätorter. Utskottet har också förordat snabba åtgärder för att genom statsbidrag stimulera till ökad användning av elektrisk bussdrift. Detta innebär ett bifall till upprepade krav från centerhåll. Utskottet har också enats om att begära en beredning under kommunikationsdepartementet. Denna beredning bör ha ett parlamentariskt inslag och ha till uppgift att analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikområdet. Den bör också initiera och utvärdera försöksverksamhet med nya trafiksystem såväl i Sverige som internationellt. När det gäller propositionens energiavsnitt finns inte mycket att erinra, utan utskottet har i stort sett accepterat de synpunkter som framförs. Jag vill bara understryka att vi från centerhåll tror att det vore bra om man kunde få ekonomitrimning av bilar utförd i samband med den årliga bilprovningen. Svensk Bilprovning har ju utrustning med vilken man kan avläsa motorns utnyttjande av bränslet. Eventuell erforderlig justering borde därför också kunna vidtas mot att bilägaren fick betala lämpligt avvägd avgift. Utskottet har ställt sig bakom denna uppfattning. I propositionen föreslås en sammanslagning av de nuvarande organen transportnämnden, fraktbidragsnämnden och bussbidragsnämnden till ett nytt organ som kallas transportrådet. Vi har ingenting att erinra mot denna åtgärd men finner att transportrådet har tilldelats en del mindre lämpliga arbetsuppgifter. Vi menar att transportrådets uppgifter endast bör vara av rådgivande och verkställande karaktär. De långsiktiga besluten beträffande hur trafiken i landet skall vara ordnad bör åvila regering och riksdag. Enligt vad vi under hand fått erfara kommer transportrådets verksamhet att förläggas till Stockholm. Vi kan inte biträda en sådan lokalisering utan anser att transportrådet bör lokaliseras utanför Stockholm. Decentraliseringsskäl talar för detta. Så är exempelvis Norrlands inland i stort behov av statlig förvaltningsverksamhet. Riksdagen bör därför nu fullfölja sin tidigare fastlagda målsättning att decentralisera nya enheter för statlig förvaltning till orter utanför Stockholmsregionen. Vi anser det lämpligt att transportrådet lokaliseras till den del av vårt land där de frågor som rådet kommer att syssla med har speciellt stor betydelse och frekvens. Från denna utgångspunkt föreslår centern att transportrådet lokaliseras till Östersund. Herr talman! Under hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till samtliga sju centerreservationer samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter åratal av kritik mot 1963 års trafikbeslut i allmänhet och trafiken hos SJ och Linjeflyg i synnerhet har trafikdebatten helt plötsligt på senare år övergått till tal om en trafikpolitisk revolution med lägre priser och fler resenärer. Denna radikala förändring av trafikpolitiken har flera orsaker. Den trafikpolitiska utredningens arbete var naturligtvis en anledning till att tänka om för trafikplanerare både i och utanför trafikföretagen. Men få områden är så som det trafikpolitiska mottagligt för nya idéer och ny teknik. Även utan utredningsarbete och riksdagsbeslut finns det stora möjligheter att pröva nya idéer. Därför gav tillkomsten av den borgerliga trepartiregeringen 1976 ett klimat för att just pröva radikala idéer inom trafikområdet. Trafikföretag och regering använde inte längre samma argumentation gentemot kritiker. Tvärtom blev det en dialog dem emellan, där regeringen begärde att trafikföretagen skulle pröva nya vägar att öka antalet resenärer. Resultat av den här dialogen är bl.a. lågprissatsningen inom inrikesflyget. Naturligtvis spelade regeringens allmänna syn på företagande och tron på konkurrensen som ett bra medel att få en bättre trafik också en stor roll. SJ:s planerade lågprissatsning är ett resultat av trafikpolitiska utredningens arbete men också ett resultat av samma omständigheter som gäller flyget. Helt plötsligt har vi fått uppleva en konkurrenssituation mellan SJ och Linjeflyg. De två företag som tidigare — med både rätt och orätt — fått utstå så mycken kritik för sin stelbenthet och sina nedläggningsambitioner har nu fått en ny policy, som präglas av att man vill slåss om resenärerna med både låga priser och bättre service. Nu är det naturligtvis inte något självändamål att SJ och Linjeflyg skall tävla med varandra om resenärerna. Men deras konkurrenssituation gör att de kollektiva trafikmedlen rent allmänt blir mer attraktiva och möjliga för allt fler människor. Och det är ju det vi vill — att föra över vägtrafiken till tåg och flyg. Det är detta som man kan kalla den trafikpolitiska revolutionen. Dagens trafikpolitiska beslut är en bekräftelse på den på senare år förda trafikpolitiken, men det ger också en möjlighet att fortsätta den nya politiken med större bredd. Tidigare talare har belyst 1963 års trafikpolitiska beslut, och Carl-Wilhelm Lothigius kommer också senare i debatten att med sin mångåriga erfarenhet av trafikpolitik göra detta. Av den anledningen är jag nu något summarisk på den punkten. Det nu 16 år gamla trafikbeslutet är inte alls, som man ibland kan tro av debatten, felaktigt i alla sina delar. Förvisso var det bra att man trodde så mycket på trafikföretagen att man räknade med att varje trafikgren skulle kunna bära sina egna kostnader. Felet var bara att denna princip blev en regel inte bara för SJ:s totala ekonomi utan ibland också för olika enskilda verksamheter inom SJ. Man tycktes glömma bort att företag måste acceptera vissa olönsamma verksamheter för att kunna erbjuda en attraktiv helhet för sina resenärer —t.ex. att olönsamma bandelar kunde försörja mer lönsamma bandelar med ett värdefullt tillskott av resenärer. Den socialdemokratiska regeringens mycket strikta tillämpning av kostnadsansvaret var ett av skälen till att trafikpolitiken misslyckades. Omfattande nedläggningar av järnvägar och därmed försämrad service för både godstrafik och persontrafik har blivit resultatet. Trafikarbetet blev också alltmer isolerat i förhållande till andra verksamheter i samhället, vilket i sin tur försvårade regionalpolitiska och energipolitiska bedömningar. När vi nu står beredda att skriva den nya trafikpolitiska målsättningen är vi faktiskt tämligen eniga. Den samstämmiga uppfattningen framgår av att utskottets uttalanden tidigare i den här frågan, från riksmötet 1977/78, nu följs upp av propositionen, som i sin tur kompletteras med ytterligare skrivningar som ett enhälligt utskott plockat ur olika partimotioner. Detta betyder att det generella målet för samhällets trafikpolitik är att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Därutöver ger utskottet till känna bl.a. behovet av samordning av trafiken med målen för samhällets regionaloch sysselsättningspolitiska mål. Det är också viktigt, menar utskottet, att skadorna på miljön och trafikolyckorna begrän Sas. Vi moderater kan konstatera att våra formuleringar i partimotionen redan i januari, när det gäller den trafikpolitiska målsättningen, återfinns i regeringens förslag. Vi har i fråga om det sätt på vilket den här målsättningen skall uppfyllas understrukit vikten av att trafikpolitiken inom de ramar som samhället ställer upp präglas av marknadsekonomiska principer. För en tillfredsställande utveckling av olika trafiksystem krävs en differentierad marknad och att konkurrens, samverkan och innovationer främjas. Därmed tillgodoses människornas berättigade krav på valfrihet. Eftersom utskottet i sitt tillkännagivande om målsättningen bl.a. hänvisar till moderatmotionens skrivningar om att trafikpolitiken också bör präglas av marknadsmässiga former, är det obegripligt hur Bertil Zachrisson kan tolka utskottets ställningstagande som ett fjärmande från de marknadsekonomiska principer som delvis återfinns i propositionen. När det gäller den samhällsekonomiska grundsynen är det angeläget att understryka att förekomsten av den i det trafikpolitiska arbetet inte får tas som intäkt för vilka halsbrytande ekonomiska beslut som helst. Företagsekonomiska bedömningar måste hela tiden finnas med som en utgångspunkt för resonemang om investeringar och andra satsningar. Men samhällsekonomiska uppfattningar bör sedan t.ex. av regionalpolitiska skäl kunna påverka det slutgiltiga ställningstagandet. Samhällsekonomiska skäl får dock inte vara grund för ett ökat allmänt bidragstänkande när det gäller trafiksatsningar av olika slag. Det är min förhoppning att det fortsatta trafikplaneringsarbetet, som bör bedrivas med rimliga ambitioner, också kommer att ta hänsyn till detta. I detta sammanhang vill jag också understryka behovet av att göra våra trafikmedel mer åtkomliga för fler medborgare. Förslaget till riksfärdtjänst och åtgärder för att åstadkomma en allmän handikappanpassning står i överensstämmelse med denna uppfattning och är en uppföljning av trepartiregeringens arbete. Den klarhet kring reglerna om handikappanpassningen som utskottet åstadkommit kommer att gagna dessa intressen. Det trafikpolitiska beslutet i dag omfattar bara landtrafik, vilket är betecknande för den traditionella trafikpolitiken. Det finns dess värre inget underlag för att täcka alla trafikgrenar nu. Men luftfart och sjöfart bör även framgent ingå i samhällets trafikpolitik, bl.a. för att man skall undvika dubbelinvesteringar. Även om konkurrensen mellan flyget och tågen är bra bör vi undvika att det satsas på både snabbtåg och flyglinjer mellan samma orter — för att ta ett exempel. En sådan hård konkurrens i landets tätbefolkade delar kan få till följd att flyget har låga priser i Mellansverige för att sedan tvingas till förhållandevis högre priser på de längre sträckorna, vilket kan få oönskade regionalpolitiska effekter. Även när det gäller frågan om hur vi skall behandla luftfartens investeringar i t.ex. markanläggningar jämfört med investeringar i tågtrafik, bör det finnas mera kött på benen för att den skall kunna diskuteras när luftfartspolitiska utredningen är klar. Den satsning på lågprisflyg som startade förra året är, som jag sagt tidigare, ett tecken på den nya trafikpolitiska situationen som verkligen ger samhällsnytta. Det börjar redan finnas intressant material från denna lågprissatsning. Bara det faktum att Linjeflyg under halvåret oktober 1978-mars 1979 fått 260 000 nya passagerare är smått svindlande med tanke på att tidigare helårssiffror varit omkring 1,3 miljoner. Man tror sig under detta första lågprisår komma upp till 2 miljoner resenärer. Man sänker alltså priserna i genomsnitt med 20 96, men hoppas få ca 50 96 fler passagerare. Detta sker utan några statliga subventioner, och det visar sig vara företagsekonomiskt lönsamt. Det visar lågprisfilosofins styrka och den dynamik som också finns hos flyget. Den nya offensiva trafikpolitiken bör förhoppningsvis komma att prägla även järnvägstrafiken. Men en förutsättning för detta är att statsmakterna ger SJ klara besked om hur trafiken skall bedrivas i framtiden. SJ måste inte minst med tanke på dagens hårdnande konkurrenssituation ges möjlighet att arbeta som ett modernt trafikföretag på villkor som gör att SJ kan vara ett Detta innebär att statsmakterna skall ange riktlinjer för järnvägstrafiken och anslå de medel som behövs för olika nödvändiga insatser för att erbjuda en förbättrad trafik, men inte gå in i detaljbeslut i sådana frågor som ett fristående trafikföretag måste ha rätt och möjlighet att självt styra och ansvara för. Det ges oroande exempel på detaljstyrning av SJ:s arbete i olika motioner, som kanske mest varit riktade till en hemmaopinion men som ändå påverkar helhetsbilden av riksdagens ställningstagande till viktiga frågor. Vi moderater har på olika sätt markerat vår uppfattning att det måste vara klara förhållanden mellan trafikföretaget SJ och statsmakterna. Vi har således reserverat oss mot utskottets beslut om att begära allmänna riktlinjer inför förhandlingar mellan SJ och regionala huvudmän om hur den kollektiva trafiken skall skötas och betalas. Vi har sett exempel, bl.a. i Skåne, på hur SJ, väl medvetet om nyttan av att bli överens med en stor regional kund, medverkat till ett snabbt avtal. Några statliga riktlinjer som verkligen skulle ha påverkat dessa förhandlingar positivt hade med all sannolikhet bara försvårat förhandlingarna. Vi har också konstaterat i vår reservation att allmänna riktlinjer som skall kunna appliceras på mer än ett län blir av nöden så uttunnade att de inte fyller någon funktion. Vi moderater står alltså fast vid utskottets tidigare uppfattning, att det finns skäl att avvakta de nu aktuella förhandlingarna innan statsmakterna griper in. När det gäller lågprisförsök omfattande vissa godstaxor har vi moderater accepterat utskottets skrivning, men vi har också i ett särskilt yttrande uttalat att vi inte vill ha några preciserade beslut av riksdagen om framtida taxor. Dels är godstaxorna till stor del beroende av särskilda avtal mellan SJ och transportköpare, vilket gör det svårt att uttala något om preciserade sänkningstal, dels tycker vi att SJ:s status som affärsdrivande verk och transportföretag i konkurrens måste respekteras. Men en utredning om lågpris i fråga om godstaxor kan vi tänka oss nu. Vi förutsätter dock att någon försöksverksamhet med sådan inte skall behöva kräva några ytterligare statliga ekonomiska insatser för SJ. Vi har i våra partimotioner under detta riksmöte på flera olika sätt understrukit järnvägens betydelse. Energihushållningsaspekterna har naturligtvis blivit än mer riktiga genom den senaste tidens oljeprishöjningar. Regionalpolitiska skäl och trafiksäkerhetsskäl talar också för en offensiv järnvägspolitik som satsar på utveckling mer än avveckling. Den allmänna offensiven på trafikområdet har också börjat prägla SJ. Man ligger nu i startgroparna för en lågprissatsning med början i sommar, och man försöker bygga upp sitt anseende när det gäller standard och service i allmänhet. Propositionen följer den uppläggning som trepartiregeringen valde förra året, nämligen att på framför allt tre områden vidtaga åtgärder för att stärka SJ:s konkurrenskraft. För det första följs förslagen från den trafikpolitiska utredningen upp delvis genom att man avlastar SJ kapitalkostnader. Därmed lättar det ok för SJ som förhindrat satsningar av det slag som vi här tidigare talat om. Detta bör dock inte ses som en subvention för äll framtid. Utskottet har också i huvudsak följt det förslag som lagts fram av oss moderater, nämligen att vi efter tre år skall se över hela frågan om både avlastning av vissa av SJ:s fasta kostnader och effekterna av lågprissatsningen. Denna satsning skall inte enbart vara beroende av statligt stöd utan skall också, liksom när det gäller Linjeflyg, genomföras som ett resultat av företagsekonomiska och marknadsmässiga bedömningar av SJ. Lägre priser ger fler passagerare, vilket också bör kunna ge större intäkter. För det andra bör dagens beslut ge SJ något bättre planeringsunderlag, eftersom riksdagen uttalat att ungefär 70 26 av SJ:s bannät enligt propositionen skall hänföras till ett riksnät, där man skall ha en jämn normalstandard. Resten av bannätet blir nu föremål för prövning ute i regionerna. Enligt utskottets skrivning bör detta arbete kunna komma i gång så snart som möjligt och utan att ens konstruktionen när det gäller de regionala huvudmännen är klar. De regionala intressenterna bör också finna ett stort värde i snabba besked om framtida spårtrafik i länet. Därmed åstadkommes det regionala inflytande som vi förordat i våra motioner. Genom utskottets ändring av regeringsförslaget har det också blivit en garanti för regionerna att få bidrag till ersättningstrafik även efter de fem år som kommunikationsministern ville ha som en omprövningstid. Det är oerhört viktigt att inte tidigare teknik får fortleva, nämligen att nedläggningen av järnväg följs av statliga bidrag till busstrafik som efter ett par år också tunnas ut på grund av att de statliga bidragen torkar in. Det nybildade transportrådet får en viktig uppgift även i dessa frågor. I det sammanhanget kan det vara på sin plats att varna för att lasta över fler uppgifter på detta nya verk. Risken är överhängande för att vi inom några år får en ny mäktig myndighet med ny byråkrati. Uppgifterna bör klart avgränsas för transportrådet, och vi bör akta oss för att inrätta någon statens transportmyndighet. Beträffande de eventuella nedläggningarna beklagar jag att centern inte velat följa majoritetens linje att ge SJ klara besked om huvuddelen av sitt bannät för att därmed kunna få en målmedveten satsning på dessa banor. Centern har valt att göra sig till tolk för de lokala opinionerna genom att hänföra alla landets banor till riksnätet. Skulle detta nät få den normalstandard som bör krävas av ett riksnät är det fråga om satsningar på mellan 2 och 3 miljarder kronor, vilket naturligtvis är helt orimligt. Försiktigtvis låter man bli att tala om pengar i centerns reservation. Om man menar att vissa banor i deras heltäckande nät inte behöver få normalstandarden har man missat hela poängen med att ge SJ klara besked. Därmed riskerar SJ att stå och stampa på samma fläck som man gjort under senare år. Med all respekt för centerns grundläggande motiv för sin järnvägspolitik måste jag konstatera att den är helt orealistisk och att den inte kommer att främja järnvägen i allmänhet. Om de regionala organen tycker att viss trafik är så gles att det bör gå att ha flexibel busstrafik kommer det således att bli fråga om nedläggning av en del järnvägar. Vi bör i det sammanhanget betänka att flertalet av våra banor byggts före eller kring sekelskiftet. Vi har ett nytt samhälle med ny lokalisering, vilket också bör innebära att järnvägarnas sträckning berörs av detta. Naturligtvis bör också det betyda att man planerar nya bansträckningar. Men det blir möjligt först när det finns klara besked från statsmakterna. Den tredje väsentliga punkten för SJ gäller investeringarna. Här innebär regeringsförslaget 100 milj.kr. i tillskott. Vi moderater är nöjda på den punkten och deltar inte i den auktion som övriga partier tycker sig har råd att delta i. Folkpartiets snabba avhopp från det egna regeringsförslaget och från beslutet att följa det högsta budet från socialdemokraterna med ytterligare 75 milj.kr. vittnar verkligen inte om något ekonomiskt ansvar och stämmer inte alls överens med statsrådets högtidliga uttalande alldeles nyss om ekonomisk återhållsamhet. Att det finns utrymmen att lägga investeringspengar i är fullt klart. Men vad vi förstår överensstämmer regeringens förslag ganska väl med SJ:s aktuella planer. Det finns förutsättningar att också börja upprustningen av hela inlandsbanan eller att satsa på en ny teknik, t.ex. snabbtåg. Det är naturligtvis en förutsättning för SJ att kunna göra investeringar i ny teknik för att järnvägen på så sätt skall kunna vara ett attraktivt transportmedel för resenärerna eller befraktarna men också för att den skall kunna uppfylla kraven på trafiksäkerhet. Beträffande inlandsbanan innebär utskottets ställningstagande en förändring av regeringens förslag, som skulle betyda nedläggningsprövning av delar av inlandsbanan. Skall denna bana verkligen kunna fungera som en helhet, vilket propositionen i något annat sammanhang faktiskt talar om, krävs det att inga bandelar läggs ned. Det finns många skäl — försvarspolitiska och regionalpolitiska men också den alltmer ökande turismen i inlandet — som talar för att inlandsbanan i sin helhet skall behållas och upprustas för trafik. Vägavsnittet blev i regeringsförslaget minst sagt oklart. Efter utskottets behandling och konkretisering av frågorna om den framtida vägplaneringen har det blivit en bra ansiktslyftning. Eftersom trycket på en höjning av ambitionerna när det gäller vägbyggande är stort, finner vi moderater att riksdagens beslut nu är ett steg framåt. Vi har i våra motioner sagt att vi på kort sikt måste öka vägbyggandet genom att finansiera tidigareläggning av större projekt med avgifter från trafikanterna. Men på längre sikt har vi sagt att det måste satsas mer av statsmedel på vägbyggande. Vägbyggande är en viktig del av svenskt näringsliv och har stor betydelse för sysselsättningen. På senare år har vägbyggandet också blivit en bra exportvara. Det är inga utgifter att bygga vägar utan som regel lönsamma investeringar. Inte minst gäller detta när trafikfällor kan byggas bort. Det finns få områden där vi politiker så svart på vitt vet vad investeringar kan betyda i sparade människoliv som när det gäller vägbyggande. Det måste bli ett slut på att vi tycks acceptera att I 000 människoliv skall offras på våra vägar årligen. Vägbyggandet och underhåll av våra vägar fyller en viktig uppgift i arbetet att hålla nere dessa siffror. Utskottets ställningstagande innebär att vägbyggandet bör kunna öka, så att behoven när det gäller både mindre vägar och stora projekt kan mötas snabbare. ; Att utskottet tycks ha låst sig i frågan om avgiftsfinansiering är beklagligt. Samma partier som vill ha vägtullar i våra tätorter, där inga andra alternativ kanske finns och verkligen blir en ekonomisk belastning för trafikanterna, vägrar att acceptera nya alternativa vägar och broar, vilkas tidigareläggning skall betalas med avgifter. Vi förstår det inte — kanske dagens debatt kan skingra dimmorna på den punkten. I vår partimotion skrev vi att propositionens avsnitt om kollektivtrafik i tätort var utmanande. Det enda man föreslog var egentligen att bidrag till tunnelbaneutbyggnad i framtiden skulle tas bort. Därmed bröt man den uppläggning av propositionen som trepartiregeringen faktiskt var överens om. Av statsrådets anförande att döma tycks hon inte ens ha uppmärksammat att utskottet följdriktigt avstyrkt propositionen i denna del. Det är bra att utskottet har gjort detta och att man äntligen vill göra det möjligt att erbjuda statliga bidrag till andra anläggningar än bara tunnelbana. Våra förslag om att de statliga bidragen skall vara neutrala till olika slags kollektivtrafikanläggningar innebär att även bussgator, terminaler och spårbunden trafik med korsningar i samma plan skall kunna bli bidragsberättigade. Här finns ett stort uppdämt behov av nya regler som följer kollektivtrafikutredningens förslag. Utskottet har följt de motioner som föreslår att dessa skall realiseras. Därmed får tätortstrafiken — och inte bara i storstäder som statsrådet försökt tolka vårt beslut — den del av dagens trafikpolitiska beslut som den borde ha. Vi förutsätter att regeringen skyndsamt arbetar fram ett förslag om hur de nya reglerna skall se ut. Jag tycker också att utskottets skrivning om privatbilism i tätort har blivit mer sansad än propositionen som ägnade sig åt att rada upp alla möjliga åtgärder mot bilismen. Privatbilismen sörjer för 80 96 av landets trafikarbete. Även i tätorterna fyller den en viktig funktion för att handeln och hantverkare skall kunna utföra sina arbeten men också för att gamla och handikappade skall kunna undvika isolering. Sedan är det en annan sak att många miljöskäl talar för att privatbilismen, i synnerhet i våra större städer, bör minska. Men som utskottet skriver är det i första hand fråga om att erbjuda en bättre kollektivtrafik som alternativ till bilresorna. Ensidiga restriktioner och förbud leder inte långt. Bristen på samordnad satsning på nya trafiksystem eller andra idéer om färdmedel talar för att vi bör få till stånd den kollektivtrafikberedning som utskottet föreslår. Därmed kan vi få ett samlat grepp över detta vida område, men också möjligheter att påskynda genomförandet av nya projekt. Det är märkligt att centern tycks ha två uppfattningar om huruvida vi skall ha ett strukturbolag med ungefär samma uppgifter som denna beredning. Centern sade nej till detta socialdemokratiska förslag i vårt utskott men ja i näringsutskottet. I går röstades således det förslag igenom som också i dag står på dagordningen. Det är nödvändigt att centern klargör hur den kommer att rösta i dag och hur den tillsammans med socialdemokraterna ser på förhållandet mellan beredningen och strukturbolaget. Helt visst är, att hade man itrafikutskottet vetat om att ett strukturbolag var aktuellt, skulle man ha formulerat sig annorlunda - om ens uttryckt tanken på en kollektivtrafikberedning så som man nu gjorde. Det är nödvändigt för att riksdagens beslut skall kunna realiseras på ett vettigt sätt i regeringskansliet att dessa partier nu ger besked på denna punkt. I sakfrågan anser vi att strukturbolaget ingår i den socialdemokratiska modellen som innebär att staten nödvändigtvis måste styra och förfoga över de idéer som kanske kan användas på trafikområdet. Jag är av den uppfattningen att kunskapen hos våra trafikföretag och fordonstillverkare är så bra att vi endast behöver driva och hjälpa fram goda idéer utan några engagemang i nya statliga institutioner. Allt tyder på att byråkratin ökar med det föreslagna strukturbolaget. I detta sammanhang faller det sig naturligt att understryka betydelsen av utskottets förslag om att tillsätta en transportforskningsutredning. Vi har i vår partimotion visat den stora splittring som råder på området. Den samordning mellan framför allt de statliga institutionerna och den förbättring i samarbetet mellan dessa och enskilda forskningsorgan som nu kan komma till stånd blir ett stort steg framåt. Det blir något helt annat än regeringens något andefattiga förslag om utredning om enbart transportforskningsdelegationens verksamhet. Herr talman! Det är bara på några punkter våra ideologiska olikheter mellan partierna kommit fram i utskottsbetänkandet. Men vi vet att skillnaderna kan bli stora oss emellan när det gäller frågor om t.ex. kommunalt, statligt eller privat engagemang i trafikföretag. Eller när det gäller tron på konkurrensen mellan olika företag. Jag tänker inte delta i debatten om hur slaktad propositionen blivit av riksdagen. Jag tänker inte agera domare i den debatten, men sakläget torde ha framgått av mitt anförande. Det är dock värdefullt att vi har fått en bred enighet i så många frågor i utskottet och att propositionen har kunnat förändras och kompletteras så mycket som har skett — och att vårt beslut därmed kan bli ett verkningsfullt redskap i det dagliga trafikarbetet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2,6,9 och 10.

Herr talman! Kraven på en ny trafikpolitik har vuxit sig allt starkare i stort sett ända sedan riksdagen fattade sitt beramade beslut om trafikpolitiken 1963. Den omedvetenhet och liberala barnatro som präglade detta beslut har fått förödande konsekvenser. Det banade väg för en fortsatt ohämmad privatbilism och för att landsvägstrafiken kom att överta allt större andel av de samlade godstransporterna. Transportmedel för kollektiva persontransporter har rustats ned, och järnväg och sjöfart har fått en minskande relativ andel av godstransporterna. Privatbilen har ingått som en planeringsförutsättning i samhällsbyggandet. Vidsträckta villaområden i de stora tätorternas utkanter och en geografisk åtskillnad mellan boende och arbetsplatser har förutsatt privatbilism. Nedrustningen av den kollektiva trafiken på landsbygden och centraliseringen av offentlig och kommersiell service har lett till en ökad avfolkning och till att många människor, främst äldre, som bor kvar, lever ien närmast permanent isolering. Men man måste väl ändå konstatera att transportväsendet har fungerat så till vida att både personer och varor har kommit fram till sina destinationer? Ja, men frågan är till vilket pris. Mellan 1000 och 1 200 människor dödas i trafiken varje år och ca 20 000 skadas, och många av dem får men för livet. Trafikolyckor är den i särklass vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar. Det vänligaste man kan säga om trafiksäkerhetsarbetet är att antalet döda och skadade legat på en relativt konstant nivå trots växande trafik. Vi har en miljöförstöring på grund av trafiken som ingen ens förmår uppskatta omfattningen av, och det mesta av detta faller på privatbilismens och lastbilarnas konto. Ungefär 400 000 människor är sysselsatta inom transportsektorn — majoriteten inom de delar som direkt eller indirekt sysslar med bilismen. Mer än 30 96 av vår samlade energiförbrukning går åt inom transportsektorn. 19 96 går till ren drift — och av det svarar personbilar och lastbilar för ca 90 96. Vi får alltså bilden av ett gigantiskt resursslöseri, vilket är det samhällsekonomiska utfallet av vad som med borgarklassens förljugna språkbruk kallas ”sund konkurrens”. Kritiken mot den hittills förda trafikpolitiken har vuxit sig stark både bland vanligt folk och bland experter. De ständiga hoten om järnvägsnedläggelser, försämrad kollektivtrafik och en ökande medvetenhet om bilismens avigsidor har utgjort en väsentlig grund för denna kritik. Den väsentliga uppgiften för trafikpolitiken måste vara att bryta resursslöseriet, att komma till rätta med miljöförstöringen och kraftigt minska antalet dödade och skadade i trafiken. Till uppgiften hör också att säkra transportförsörjningen i olika delar av landet för att möjliggöra en regional utveckling. Vad gör då regeringen i sin proposition om den nya trafikpolitiken? Jo, man tar uppi stort sett alla de betydelsefulla problemen ett efter ett och vänder och vrider på dem ett slag, för att sedan släppa dem med konstaterandet, att det här borde man kanske göra någonting åt — men å andra sidan får man inte släppa sin fromma förtröstan på marknadskrafterna. Konkret innebär propositionen att möjligheter öppnas för SJ att genomföra vissa taxerevisioner, genom att företaget avlastas vissa kapitalkostnader, och dessutom att ansvaret för betydande delar av det s.k. olönsamma järnvägsnätet överförs till de regionala trafikhuvudmännen. Man föreslår också ett åtgärdsprogram för handikappanpassningen av kollektivtrafiken, dock utan att staten ikläder sig annat än ett marginellt ansvar för att det genomförs. Man får inte ha stora krav på vad som skall vara en ny trafikpolitik, om man skall acceptera regeringens förslag. Men det har uppenbarligen inte heller trafikutskottet, eftersom utskottet bortsett från kollektivtrafiken i tätorterna i alla väsentliga delar accepterar propositionen och dess oklara syften och bara i vissa detaljer har en annan uppfattning. Något samlat grepp för att på ett grundläggande sätt förändra trafikpolitikens inriktning får man förgäves leta efter både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Den möjlighet som utskottet hade att ta ställning till en samlad trafikpolitisk inriktning, genom det förslag som lagts fram av vpk, undveks sorgfälligt genom att förslaget inte ens togs upp till sakbehandling. Jag vill fråga: Vad är motiveringen till att man avstyrker vpk:s motion 2402 genom att uttala att den inte föranleder någon åtgärd? Jag efterlyser från utskottets talesman ett besked om skälet för denna behandling av vpk:s motion. I propositionen, liksom i 1963 års trafikpolitiska beslut, hävdar man att utgångspunkten för de uppdragna riktlinjerna är samhällsekonomiska beräkningar. Det kan man naturligtvis hävda så länge man inte talar om vad man menar med samhällsekonomiska beräkningar. Den anknytning till privat kapital och privata vinstintressen som folkpartiregeringen har, gör att det finns all anledning att vara misstänksam när det gäller vilken innebörd begreppet har. Misstankarna bekräftas också när man ser att behovet av övergripande planering och åtgärder för att förverkliga sådana planer skjuts i bakgrunden för konkurrens och marknadskrafter; likaså när man kan konstatera att regeringen i och för sig inser att det behövs restriktioner mot privatbilismen i de större tätorterna. Men regeringen är inte beredd att själv åstadkomma några sådana restriktioner, utan bara att ge kommunerna legala möjligheter att fatta de kanske inopportuna besluten, Självfallet anser vpk att samhällsekonomiska avvägningar måste styra trafikpolitiken. Och med det menar vi en trafikförsörjning som innebär tillgång till kollektiva transportmedel för arbetsoch serviceresor i hela landet. Det skall dessutom finnas ett sammanhållet järnvägsnät och ett transportnät för gods som skall öppna möjligheterna för ekonomisk utveckling av de landsändar som i dag är eftersatta. Trafikförsörjningen skall vara utformad så att den på lång sikt innebär lägsta möjliga kostnad när det gäller energiförbrukning, miljöförstöring och olycksoffer. För att uppnå dessa målsättningar fordras det en ingående planering av trafikapparaten. En förutsättning är också att politiska instanser på riksnivå, regional och lokal nivå får långtgående möjligheter att reglera trafiken vad gäller både val av transportmedel och geografisk planering av trafiken och ägandeförhållandena. Privatägda transportföretag måste inordnas i trafikplaneringen. Det är också nödvändigt att välja det transportsätt som bäst svarar mot behovet. Det kan inte vara förenligt med ett samhällsekonomiskt synsätt att bygga ut och upprätthålla olika transportsystem som skall tillgodose samma transportbehov. De huvudlinjer som vpk anser skall vara riktningsgivande för den framtida trafikpolitiken kan sammanfattas på följande sätt: Järnvägsnätet skall utgöra kärnan i den interregionala trafiken, vad gäller både godsoch persontransporter. Det innebär att järnvägsnätet skall bibehållas och upprustas med sin nuvarande sträckning. Vissa kompletteringar med nya järnvägslinjer kan också komma i fråga, som vi har pekat på i vår motion. Järnvägen är på sikt det billigaste transportmedlet över längre sträckor, det är också det mest energisnåla och minst störande för miljön. Järnvägsnätet skall ha en bevarad och — i den mån inskränkningar och nedläggningar förekommit — restaurerad inomregional betydelse i de fall det ur samhällsekonomisk synpunkt kan bedömas som försvarbart. Det skall också utgöra ett komplement till regional bussoch lastbilstrafik. Interregionala transporter som nu går på landsväg skall i största möjliga utsträckning överföras till järnväg eller till insjöoch kustsjöfart. Som ett led i industrialiseringen av skogslänen måste järnvägsnätet upprustas och byggas ut. Även i andra järnvägslösa delar av landet, där det ur godstransportsynpunkt bedöms som riktigt nu eller i framtiden, bör järnvägen byggas ut. Den kollektiva trafiken måste byggas ut för att ersätta privatbilismen i de större tätorterna. Efter hand som den kollektiva trafiken byggs ut måste privatbilismen i de större tätorterna beläggas med restriktioner för att åstadkomma en radikal minskning. Den kollektiva trafiken måste även byggas ut i mindre tätorter, landsbygd och glesbygd för att möjliggöra arbetsresor, serviceoch fritidsresor utan användande av privatbil. Byggandet av bostäder och arbetsplatser måste inriktas på att nedbringa resandet. Vid byggandet av nya bostadsområden, främst omkring de större tätorterna, måste en planeringsförutsättning vara att kollektiva trafiklösningar kan åstadkommas till rimlig kostnad. Transportapparaten måste genomgå en grundlig teknisk förnyelse. Olika transportmedel måste undergå betydande förändringar för att tillgodose samhällsekonomiska krav i vid bemärkelse och samhällsplaneringen förändras för att passa in med transportapparaten. En ny trafikpolitik måste också innehålla åtgärder för att radikalt förbättra arbetsmiljön för de anställda inom transportsektorn. Hit hör exempelvis ökad säkerhet och minskade giftmängder i avgaser och naturligtvis en minskad privatbilism. Herr talman! Vpk anser att ett beslut om den fortsatta trafikpolitiken måste innehålla ett klart ställningstagande till vilket trafiksystem vi skall ha, vilka trafikslag som skall utvecklas eller avvecklas och i så fall hur dessa förändringar skall ske. Sådana ställningstaganden saknas såväl i propositionen som i betänkandet. Däremot finns de i de riktlinjer som vänsterpartiet kommunisterna föreslår: å ena sidan utbyggd järnvägstrafik, liksom insjöoch kustsjötrafik och utbyggd kollektivtrafik och å andra sidan kraftiga minskningar av privatbilism i tätorterna och långväga lastbilstrafik. Vår motion utmynnar i att riksdagen skall hemställa om åtgärder för att dessa riktlinjer skall förverkligas. Detta förslag avvisas av utskottet. Det är svårt att få någon klar bild av vart utskottet egentligen syftar. Man blandar ihop liberala kluvenheter och önsketänkande på ett förödande sätt. Låt mig ta ett par exempel.

Detta är det naturligtvis inte svårt att hålla med om. Men i meningen dessförinnan säger utskottet att det är angeläget att trafikpolitiken utformas inom de av samhället uppställda ramarna och under marknadsmässiga former samt under beaktande av regionalpolitiska förutsättningar. Alla hittillsvarande erfarenheter visar att de s.k. marknadsmässiga formerna står direkt i strid mot social och ekonomisk utjämning, mot de regionaloch sysselsättningspolitiska målen och mot vad som kan kallas en framsynt miljöpolitik. I den mån det under senare år ändå har skett vissa positiva förändringar på dessa områden har de varit en direkt följd av samhällsingripanden som i större eller mindre utsträckning satt de marknadsmässiga formerna ur spel. Jag måste fråga utskottets talesman hur man, mot bakgrund av de kunskaper vi ändå har om marknadskrafternas sätt att fungera, över huvud taget kan tillerkänna dem något spelrum inom ramen för trafikpolitiken. Frågan kan också ställas till kommunikationsministern. De åtgärder som vpk anser nödvändiga för att uppnå en god kollektivtrafikförsörjning skulle medföra ett betydande antal nya jobb. Vi har i en motion som väcktes under den allmänna motionstiden i år föreslagit att åtgärder för utbyggnad av kollektivtrafiken skulle vidtas i sådan omfattning att 10000 nya jobb skapades. Utskottet avstyrker vårt yrkande under hänvisning till fjolårets beslut om huvudmannaskapet för den kollektiva persontrafiken. Utskottet skriver att detta skapat goda förutsättningar för en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik och att det skulle komma att innebära ökade sysselsättningsmöjligheter. Jag undrar, när jag läser detta, var trafikutskottets ledamöter befann sig när kommunernas ekonomi diskuterades här i kammaren för en kort tid sedan. Det är helt uppenbart att riksdagens beslut om huvudmannaskapet för kollektivtrafiken innebar att staten på ett enkelt och smärtfritt sätt lyckades göra sig av med ansvaret för kollektivtrafiken. Vi motsatte oss det, därför att vi insåg att kommunernas och landstingens ekonomi skulle lägga hinder i vägen för en utbyggnad av den kollektiva trafiken. Vi hävdade då och vi anser fortfarande att staten måste ta på sig kostnadsansvaret för den kollektiva trafiken, det är den enda möjligheten att åstadkomma en hög och jämn standard över hela landet och få de sysselsättningseffekter som utskottet föreställer sig kan inträffa redan under nuvarande förhållanden. Gång på gång sedan våren 1976 har vpk ställt kravet om att utredningen om handikappanpassad kollektivtrafik, den s.k. HAKO-utredningen, skall läggas till grund för förslag och beslut i riksdagen. Det har tagit tre regeringar och tre och ett halvt år att klämma fram detta förslag. Argumenten för att förhala frågan har varit många. Ett av de populäraste har varit att man inte velat rycka ut frågan om handikappanpassning ur de stora trafikpolitiska sammanhangen utan vänta tills förslaget om en ny trafikpolitik lades fram. När nu frågan äntligen lades fram kunde man haft rätt att vänta sig i varje fall något radikalt nytt grepp på problemen efter så lång tid. Därav blev intet. Bortsett från ombyggnad av terminaler och inrättande av en något stympad riksfärdtjänst på försök, lämpas i vanlig ordning resten över på kommunerna för att lösas där. Nå, det är trots allt ett fall framåt. Det gäller också förslaget till lag om handikappanpassad kollektivtrafik. Handikappanpassningen skall ske successivt och på det sätt som är rimligt med hänsyn till tekniska och ekonomiska förhållanden. Detta framhålls i propositionen, och utskottet ställer sig undantagslöst bakom regeringens förslag. Utskottet anser sig emellertid föranlåtet att understryka ”att kraven på anpassning av färdmedlen —- liksom i fråga om terminalerna — utformas med beaktande av vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till olika förhållanden av fordonsteknisk, trafikteknisk och ekonomisk natur”. Jag vill fråga utskottets talesman om anledningen till att man vill göra denna markering i betänkandet. Skall det tolkas som att utskottet förordar en restriktiv linje när det gäller handikappanpassning av kollektivtrafiken? Herr talman! Eva Hjelmström kommer mer ingående att ta upp frågan om inlandsbanan och kollektivtrafiken, framför allt i de större tätorterna, Karl Hallgren kommer att ta upp sjöfartsfrågorna, sjötransporterna, och Tore Claeson kommer att ta upp vissa järnvägsfrågor i Stockholmsområdet. Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 1641, 2133 och 2402.

Herr talman! Redan under denna månad, närmare bestämt den 27 juni, kommer svenska folket att få del av de första verkningarna av det beslut om en ny trafikpolitik som riksdagen står i begrepp att fatta i dag. Då sänker SJ biljettpriserna på järnväg med upp till 50 96 de flesta dagarna under veckan. Sverige kommer därmed att få Europas förmodligen lägsta tågpriser. För att få dessa rabatter behövs endast ett rabattkort som i andra klass kostar 75 kr. och i första klass 115 kr. per år. Även för studerande och pensionärer blir det vissa förbättringar. Det här blir möjligt genom regeringens förslag att SJ avlastas fasta kapitalkostnader motsvarande ett belopp av 215 milj.kr. per år. Det är alltså inte, som Bertil Zachrisson och Rune Torwald vill göra gällande, fråga om något tidsbegränsat försök. Trafikpolitiska utredningens och regeringens avsikt är att med en årlig avlastning stärka SJ:s möjligheter att bättre utnyttja sina lok och vagnar för den långväga persontrafiken, och detta skall gälla långsiktigt. Samtliga partier stöder vårt förslag på den här punkten. Den 1 juli inrättas som ett resultat av regeringens proposition en särskild riksfärdtjänst för vissa handikappgrupper. Därigenom skall det bli möjligt för en handikappad att göra längre resor på det sätt och med det färdmedel som krävs för att resan skall kunna genomföras, utan att det kostar mer än vad motsvarande resa skulle ha kostat med tåg i andra klass. Resan skall med utgångspunkt i handikappets art eller särskilda förhållanden i övrigt ske med flyg eller första klass tåg och om så behövs i enbäddskupé. Om en resa endast är möjlig i särskilt färdtjänstfordon, skall sådant kunna användas hela färdsträckan. En lag om handikappanpassad kollektivtrafik införs. Den utgör grunden för en successiv anpassning av kollektivtrafikanordningar, terminaler etc. efter de handikappades behov. När jag är inne på handikappområdet vill jag också nämna en annan punkt i propositionen som vi får stöd för. Det gäller införandet av gratis texttelefoner till döva och hörselskadade. Den särskilda avgift som televerket hittills tagit ut kommer att avskaffas. Detta blir de första och för trafikanterna mest märkbara resultaten av den nya trafikpolitik som riksdagen i dag i stor enighet beslutar om. Andra förändringar genom den nya trafikpolitiken får inte lika omedelbara och för allmänheten framträdande verkningar. Den ändrade synen på kostnadsansvaret för landtransporter kommer på sikt att medföra att godstransporter på järnväg blir ett mer attraktivt transportsätt genom införande av dens.k. linjetariffen på järnväg. Rätt marknadsförd och använd kommer den att medföra att ökningstakten för godstrafik på landsväg på längre avstånd minskar och järnvägstrafiken ökar. Lastbilstrafiken kommer ändå att bibehålla sin betydande roll. Vi skall ha i minnet järnvägens begränsade utsträckning i förhållande till det flerfaldigt längre landsvägsnätet. Det är alltså nödvändigt med en trafik i samverkan, vilket länge varit folkpartiets utgångspunkt för trafikpolitiken. Kommunikationsministern har i sitt inledande anförande redogjort för de mål som ställs upp för dagens och morgondagens trafikpolitik och för de medel som bör användas för att nå de uppsatta målen. Jag skall därför inte fördjupa mig mera i det. Oppositionspartierna har under riksdagsbehandlingen sagt sig ha förändrat, misshandlat och ibland även slaktat folkpartiregeringens förslag till ny trafikpolitik. Men man har nogsamt underlåtit eller endast i förbigående framhållit uppslutningen kring propositionens principiella inriktning. Georg Danell var korrekt och kom sanningen närmast när han sade att vi är tämligen eniga och att propositionen kompletterats med skrivningar från olika partiers motioner. Det ligger sanningen ganska nära. Man har varit lika lågmäld i vad gäller de förslag till åtgärder för ökat utnyttjande av järnväg i persontrafik som kommer att vidtas mycket snart efter riksdagsbeslutet. Svenska folket kommer att märka dessa förbättringar. Jag tror att en och annan, kanske många, i stillhet kommer att undra över vad politikerna egentligen har bråkat om. För Bertil Zachrisson är propositionen en besvikelse. Den är mångordig, säger han. Rune Torwald måste också han använda det svaga argumentet att propositionen är mångordig. Bertil Zachrisson säger att utskottet måst föreslå en exceptionellt stor mängd tillkännagivanden. Detta har ett mycket bräckligt underlag. En stor del av dessa tillkännagivanden hade enligt vanlig utskottspraxis kunnat återfinnas i en skrivning i betänkandet om att utskottet förutsätter att så sker, och därmed hade man kunnat lämna motionerna utan åtgärd. Bertil Zachrissons skryt på den punkten saknar tyngd. Bertil Zachrisson säger också att oppositionens motioner är axeln i betänkandet. Ja, det ligger en sanning i det. Men den som läser betänkandet kommer att uppleva det som ett obalanserat framhjul på en bil — ratten skakar. De som framöver skall tolka betänkandet kommer gång på gång att höja ögonbrynen och undra om vissa utskottsledamöter verkligen läst propositionen. Det är alltså den som får bli balansfaktorn för att inte ratten skall vibrera alltför mycket. Jag kanske också skall bemöta Bertil Måbrink. Det är svårt att hinna med alla hans frågor. Han talar om den enorma energiförbrukningen inom transportsektorn och säger att den uppgår till 30 96 av vår totala förbrukning, medan antalet sysselsatta inom denna sektor är 400 000. Bakom hans uttalande ligger kanske ett förment behov av att avveckla alltsammans och då både personbilar och lastbilar. Han vill ordna en god transportförsörjning i glesbygden. Hans argumentation går inte ihop. Vi har, Bertil Måbrink, drygt 12 000 km järnväg, men vi har sammanlagt nära 400 000 km landsväg. Det innebär att vi måste ha en trafik i samverkan. Vi behöver de olika resurserna, och det gäller att skapa balans dem emellan. Propositionen saknar allt vad vpk begärt, säger Bertil Måbrink och undrar varför. Ja, det är därför att vpk:s motioner saknar stöd i den breda allmänna opinionen. Det är ändå positivt att vpk har godkänt avlastningen av SJ:s fasta kostnader, riksfärdtjänsten och handikappanpassningen av trafiken. Jag vet inte om det är en framgång för vpk eller för regeringen. Det får var och en själv avgöra. De förslag som förts fram vid utskottsbehandlingen har i de flesta fall inneburit kostnadsökningar på kort och lång sikt. Det är alltså inte främst principerna som diskuterats och förändrats utan mera den ekonomiska ambitionsnivån. Viljan att anvisa var medlen skall tas har inte varit lika påfallande. På några punkter har utskottet enats om en i förhållande till propositionen förhöjd ambitionsivå. På vissa punkter har utskottet gjort skrivningar som vidareutvecklar förslag och tankegångar som redan finns i propositionen, och på någon enstaka punkt har utskottets majoritet gått ifrån propositionen. En hörnsten i den nya trafikpolitiken är det grepp som tas beträffande det framtida järnvägsnätet. I 1963 års beslut gjordes en uppdelning av järnvägsnätet i ett affärsbanenät för de mest trafikerade bandelarna och ett trafiksvagt nät. Beträffande det senare uttalade både statsrådet och det sammansatta särskilda utskottet att nedläggningar skulle ske med kraft och energi. Ingenting nämndes då om att dessa bandelar skulle bli föremål för underhåll, så att de kunde trafikeras på i huvudsak samma villkor som affärsbanenätet. Det är angeläget att slå fast att vi där har den ursprungliga och allvarligaste orsaken till att det trafiksvaga nätet så till den grad eftersatts, att på stora sträckor tåg och rälsbussar måste framföras med nedsatt hastighet och att bandelarna har lägre bärighet än det övriga bannätet. Självfallet måste detta ha inneburit återverkningar när det gäller järnvägens attraktivitet som både personoch godstransportmedel. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom förslaget om ett s.k. riksnät som skall omfatta dels affärsbanenätet, dels nära hälften av det trafiksvaga nätet. Det innebär ett avsevärt och viktigt avsteg från 1963 års beslut. Nu skall nämligen även trafiksvaga banor upprustas för att tillåta både högre hastigheter och större bärighet. Det kan med rätta kallas upprustning av det svenska järnvägsnätet och inte nedrustning, som man från kritikerhåll vill göra gällande. Det nya riksnätet kommer till att börja med att omfatta 70 96 av det nät där SJ nu bedriver persontrafik. Detta nät svarar för 98,5 96 av persontrafiken. Till det nätet kommer att föras ytterligare sådana bandelar som efter närmare utredning visar sig böra tillföras riksnätet. Detta förutsätts redan i propositionen. I propositionen förutsätts också att åtgärder vidtas i syfte att öka resebenägenheten på de banor som skall utredas ytterligare. Här kan SJ:s rabattkort ha en inverkan på vissa av dessa bandelar. När utskottsmajoriteten enats om att slå samman de båda grupper som inte redan från början föreslås ingå i riksnätet är detta att se mer som en teknisk fråga. Väsentligare är samstämmigheten mellan propositionens och utskottets mening att länshuvudmännen skall ha ett stort inflytande när det gäller den fortsatta trafiken på dessa bandelar. Utskottet uttrycker det så att huvudmännen skall få möjlighet att förutsättningslöst överväga vilka bandelar som skall ingå i det framtida regionala och lokala persontrafiksystemet. Något nytt synsätt som bör ges regeringen till känna är det alltså inte fråga om. Bertil Zachrisson får höja rösten hur mycket han vill, men fakta är sådana. Bertil Zachrisson, Rune Torwald och Georg Danell fäste vikt vid femårsgränsen för bidrag till de huvudmän och för de bandelar där man väljer att överföra persontrafiken från järnväg till landsväg. Man säger att det inte får vara någon ättestupa, inte någon femårsgräns, utan att bidrag skall kunna utgå även efter de fem åren. Har ni läst propositionen? Den säger ju samma sak, att efter de fem åren skall fortsatta bidrag till dessa huvudmän kunna prövas. Här använder man alltså andra ord för att på något sätt profilera sig för att ha något att säga. Utskottet har också markerat statens ansvar för inlandsbanans bevarande, och någon motsättning gentemot propositionen i fråga om den inriktningen finns inte heller. Centern har onekligen framlagt de dyraste förslagen. I sin reservation nr 1 vill man inte ta ställning till det framtida järnvägsnätet förrän man först genom taxesänkningar, intensivare marknadsföring och upprustningsinsatser sett vilken genomslagskraft dessa åtgärder har. Det är en kostsam och osäker metod. Enbart upprustning av de bandelar som inte ingår i det föreslagna riksnätet kostar enligt SJ:s bedömning i storleksordningen 2,5 miljarder. Centerns resonemang i övrigt i reservationen om prövningsförfarandet av det trafiksvaga bannätet stämmer till stora delar med utskottsmajoritetens. Därigenom kan man spåra en viss villrådighet i reservationen. Det måste vara en tryggare väg ur bevarandesynpunkt för järnvägen och de människor som skall nyttja den att först satsa på en upprustning av kärnan i det svenska järnvägsnätet. Det är också en målsättning som ligger någorlunda inom ramen för samhällets resurser. Kom ihåg den motsatta inriktningen med 1963 års beslut: ingen upprustning, inget underhåll utan nedläggning med kraft och energi. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 1. Reservationen 4 är nära ansluten till vad som anförs i reservationen 1, och jag yrkar samtidigt avslag också på denna reservation. Utskottsmajoriteten har också funnit det angeläget att ge SJ ökade resurser. Vi anser att förstärkningen bör ges en bredare bas för att möta den väntade ökningen av persontrafiken genom det nya rabattkortet. Detta kan motivera en tidigareläggning av vissa investeringar i bl.a. vagnmaterielen. Det gäller i stort sett medel som eljest ändå kommer att anslås senare. Det vill jag säga med särskild adress till Georg Danell. Även andra investeringar för att höja kvaliteten på järnvägens transporttjänster är motiverade. Tidigareläggning av upprustningen av vissa trafiksvaga bandelar, som ingår i det s.k. riksnätet, blir också erforderlig. Utskottet anser dessutom att den av SJ föreslagna projekteringen av ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg bör komma till stånd. Folkpartiet i Stockholm har länge drivit denna fråga. En majoritet bestående av socialdemokrater och folkpartister föreslår därför att investeringsramen höjs med ytterligare 75 milj.kr. Med dessa motiveringar yrkar jag alltså i denna del bifall till utskottets hemställan och avslag på centerreservationen 5 och den moderata reservationen 6. Utskottets majoritet har i allt väsentligt godtagit statsrådets syn på den framtida vägpolitiken. Såsom på vissa andra avsnitt i betänkandet har man med andra termer än i propositionen uttryckt samma mål som i denna. Därtill har utskottet i högre grad intecknat den framtida ekonomin genom att ställa krav på högre ambitionsnivå när det gäller vägbyggandet. Häri kan också ligga en motsättning till den decentraliserade inriktning av planeringssystemet som vi tidigare enats om. Moderaterna, som genom Georg Danell har talat om återhållsamhet i ekonomin, har inte dragit sig för att här inteckna framtida budgetar med inte oväsentliga belopp genom att ställa krav på högre ambitionsnivå i fråga om vägbyggandet. Vi har inom utskottet blivit eniga om att tidigarelägga det i propositionen föreslagna nya bidraget till cykelvägar, vilket innebär att vi redan av årets anslag till byggande av kommunala vägar och gator vill avsätta 20 milj.kr. för ändamålet. Det finns ett krux i sammanhanget. Förutom att detta bidrag är avsett för de kommuner som är egna väghållare — och det finns 108 sådana — medan cykelbidraget skall vara tillämpligt för landets alla kommuner, finns den risken eller möjligheten att anslaget till större delen redan är intecknat av de väghållande kommunerna. Detta kan leda till att beslutet endast väcker förväntningar på bidrag redan 1980 utan att dessa kan uppfyllas. Jag skulle inte ha något emot att min förmodan kan komma på skam. Behovet av cykelvägar är nämligen stort. I det här sammanhanget har ett mycket märkligt initiativ tagits av en majoritet bestående av socialdemokraternas och centerns ledamöter i utskottet. Genom någon uppkommen underlig eftertanke har de föreslagit att riksdagen skall frångå sitt i samband med budgetpropositionen fastställda anslag till NTF och nu öka detta med 300 000 kr. Utskottets initiativ kan inte med bästa vilja sägas vara av sådan trafikpolitisk betydelse att det finns anledning att här debattera förslaget. Nog kunde utskottsmajoriteten ha valt något annat område för att demonstrera sin handlingskraft. Från moderaternas och folkpartiets sida anser vi att utskottet inte borde ha tagit detta initiativ. Det finns dessutom skäl att avvakta trafiksäkerhetsutredningens förslag. I reservation nr 10 yrkar vi avslag på vad utskottsmajoriteten föreslagit. Jag yrkar följaktligen bifall till reservationen. Det skulle finnas skäl att närmare gå in på avsnittet om kollektivtrafiken, men tiden medger bara några korta kommentarer. Det mest nydanande beslutet om kollektivtrafik tog riksdagen förra året genom införandet av det nya huvudmannaskapet för lokal och regional trafik. Därför kan avsnittet om kollektivtrafiken i den här propositionen förefalla knapphändigt. Utskottet slår emellertid liksom statsrådet fast att den kollektiva tätortstrafikens utformning framför allt är en fråga för de nya huvudmännen. Utskottet tar också upp statens stöd till försöksverksamhet av olika slag med sikte på den kollektiva tätortstrafiken. Utskottet anser att denna bör utökas och föreslår med anledning av motionen 2397 att arbetet på området samordnas genom att det tillskapas en beredning inom kommunikationsdepartementet. Majoriteten i utskottet vill dock gå ännu längre i det statliga engagemanget genom att begära att förslaget från kollektivtrafikutredningen — KOLT - om bidrag till fasta anläggningar och andra anordningar för kollektiv trafik i tätort skall genomföras. Samtidigt yrkar man avslag på propositionen i denna del. Jag vill hänvisa till den motivering jag anfört i reservation nr 11, liksom till vad statsrådet anfört i propositionen och sagt tidigare här i dag, och yrkar bifall till min reservation. Bertil Zachrissons bråk om tolkningen av KOLT förmodar jag att han får svar på av kommunikationsministern senare. Rune Torwald var inne på samma oreda. Efter år av utredande beträffande den svenska hamnstrukturen har nu kommunikationsministern lagt fram ett förslag om övergripande planering inom hamnväsendet. Det system som föreslås ger inte den hårt styrande effekt som tidigare utredningar förespråkat. Systemet har godkänts av bl.a. Svenska Hamnförbundet. Det här var tydligen för bra för oppositionspartierna, eftersom de funnit varandra i ett gemensamt krav på att återförvisa denna del av propositionen. Jag har i reservation nr 12 föreslagit att riksdagen antar förslaget och yrkar således bifall till reservationen. Mitt i den påtagliga lusten att fara fram med rödkritan har glädjande nog ' enigheten varit påfallande kring energiavsnittet. Att energifrågan måste tillmätas betydelse har även utskottet markerat med att ansluta sig till genomförandet av hushållningsprogrammet. Herr talman! De beslut vi i dag skall fatta beträffande den framtida trafikpolitiken skall inte ses som något slutgiltigt och färdigt för alla tider. Det får närmast ses som ett program och en färdriktning mot mer förfinade och anpassade metoder. Inriktningen av den nya trafikpolitiken ger möjlighet till en fortsatt anpassning inom transportsektorn till andra övergripande mål i samhället.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 Jag yrkar även avslag på de reservationer jag inte redan nämnt i mitt anförande.

Herr talman! Först några ord till herr Danell. Det är på sätt och vis roligast att diskutera med honom, för då är det konkreta ting det handlar om. När vi talar om att det är nödvändigt att staten går in med aktiva insatser för att komplettera den marknadsmässiga rörelseverksamheten inom transportsektorn är det ju många konkreta inslag i vårt betänkande från utskottet som följer upp det synsättet. Ett exempel är den mycket starka satsningen på kollektivtrafiken, ett annat är det ökade forskningsarbete, som vi anser behövs. Även om herr Danell inte kommer att ansluta sig till det utvecklingsbolag för kollektivtrafiken som jag hoppas nu blir verklighet genom att riksdagen i dag bekräftar det beslut som togs i går, så är också det ett utomordentligt påtagligt exempel på att staten måste gå in. Det krävs stora insatser på utvecklingsområdet, inte minst för att få en bättre standardisering av fordonen och en bättre samordning av forskningsverksamheten som också måste få en starkare inriktning på de oskyddade trafikanterna. Det finns många uppgifter för utvecklingsbolaget. Jag kan inte nu ta upp tid med att räkna upp dem alla: system för kollektiv storstadstrafik, en rationellare och mera energisnål godshantering och mycket, mycket annat. Jag förutsätter — det vill jag gärna säga efter herr Danells fråga — att det sker ett mycket nära samarbete mellan den beredning i kommunikationsdepartementet som nu kommer att tillsättas och det kommande bolaget. Bolaget får naturligtvis mera direkta, operativa uppgifter. Ett sådant samarbete är utomordentligt nödvändigt. Till herr Måbrink vill jag säga — eftersom herr Sellgren inte tog upp det — att lagen om handikappanpassning var så illa gjord att det fanns en stor risk för att de handikappade skulle ha blivit allvarligt besvikna. Det visade den juridiska prövning som vi fick redovisad både från handikapporganisationer och från lokaltrafikbolagen, och därför har vi alltså måste göra en ändring. Så några ord till herr Sellgren. Han söker som vanligt rada upp diverse argument för att det inte egentligen har skett så särskilt mycket i utskottet. Men herr Sellgren måste ändå göra något försök att förklara skillnaderna. Förklara för befolkningen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping varför regeringen vill rusta ned kollektivtrafiken i de områdena, förklara för de handikappade hur en så slarvig lagtext kan lämna kanslihuset att deras intressen blir hotade när det gäller att förverkliga de önskemål vi har om en bättre handikappanpassning av färdmedlen! Det finns en rad sådana konkreta frågor att besvara, herr Sellgren. Ta upp dem i stället för en yvig pratighet!

Herr talman! Herr Sellgren påstår att det stora antalet tillkännagivanden skulle bero på att utskottet har frångått gängse praxis. Men hur kan det då komma sig att även herr Sellgren står bakom bortåt 20-talet av dessa tillkännagivanden? Varför har inte herr Sellgren reserverat sig och hävdat den utskottspraxis som han påstår är den gängse? Nej, sanningen är nog den, att herr Sellgrens agerande visar att även han innerst inne förstår att utskottets agerande har varit nödvändigt för att i någon mån förbättra statsrådet Bondestams ofullbordade trafikproposition. Herr Sellgren säger att centerns förslag om att hela järnvägsnätet här i Sverige skall bibehållas och anses vara persontrafiknät är ett missgrepp; man skall i stället satsa på stambanor och det persontrafiknät som regeringen föreslår. Låt mig då påminna om att om kvistar och lövverk försvinner på ett träd, murknar snart stammen också. Från centerns sida menar vi att om man inte ser till, att även glesbygdsbanorna bibehålls, så riskerar man att underlaget för stambanorna ganska snabbt kan urholkas. Statsrådet påstår att de olönsamma bandelar som vi en längre tid har haft skulle ha varit nedläggningshotade. På vad har den uppfattningen baserats? Har utskottet någon gång i sina betänkanden gett uttryck för tanken att nu är det dags att lägga ned de olönsamma bandelarna? Nej, mig veterligt aldrig, i varje fall inte under den tid jag har suttit i utskottet. Utskottsmajoriteten avstyrker dess värre inte kommunikationsministerns förslag om en indelning i A-, B och C-banor, och det beklagar jag. Centern menar att det är allvarligt. Som framgår av betänkandet, s. 155, avstyrker vi regeringens förslag på den punkten. Tyvärr gör inte utskottsmajoriteten det. Kommunikationsministern har alltså rätt när hon säger att utskottsmajoriteten i stort sett bara gjort marginella anteckningar då det gäller uppdelningen av järnvägsnätet i ett persontrafiknät och ett par andra typer av nät. Framför allt de nät där persontrafiken skall nedläggningsprövas blir nät som ganska snart kommer att försvinna. Georg Danell säger att en upprustning av småbanorna skulle dra en kostnad på 2-3 miljarder. Det är ju mindre än de årliga satsningarna på vägnätet! Vi menar att en satsning av den storleksordningen inte är orealistisk. Om man satsar på upprustning av glesbygdsnätet minskar man samtidigt behovet av AMS-satsningar för att hålla sysselsättningen uppe i samma områden.

Herr talman! Man kan naturligtvis jämföra de här 2-3 miljarderna med många olika utgiftsposter i statsbudgeten och på det sättet visa att det rör sig om litet pengar. Men de facto är det fråga om 2-3 miljarder. Jag tror inte ens Rune Torwald vill gör en åderlåtning av anslaget till vägbyggandet med så mycket pengar. Och någonstans skall man ju ta dem. Vill vi göra en satsning på SJ såsom jag har beskrivit förut krävs det att man gör en realistisk bedömning och satsar de resurser vi har på det nät som vi i första hand behöver — naturligtvis efter det att de regionala huvudmännen sagt sitt om den framtida användningen av deras spårtrafiknät. Till Rolf Sellgren vill jag säga att det inte alls är någon oviktig ändring utskottet har gjort när det gäller den femårsgräns som kommunikationsministern har satt upp för möjligheterna för regionerna att få ersättning för nedlagd järnvägstrafik. Det står i propositionen att transportrådet skall pröva om det är skäligt att även fortsättningsvis ge bidrag till de regionala huvudmännen. Vi har uppfattat det så att det är en ganska restriktiv skälighetsprövning som skall ske. Det har föranlett oss att företa en ändring i förhållande till propositionen — vi har sagt att bidragen skall utgå. Det får inte bli tal om att lägga ned någon ersättningstrafik efter det att järnvägen en gång har försvunnit. Dessutom vill jag säga några ord till Rolf Sellgren beträffande det ekonomiska ansvarstagandet. Det är de facto så att folkpartister och moderater har ganska lika uppfattningar om hur statsbudgeten bör se ut och hur det ekonomiska ansvaret skall styra vårt arbete här i huset. Jag finner det märkligt att folkpartiet så snabbt springer ifrån sin egen proposition genom att öka anslaget till SJ med 75 miljoner utan att ange varifrån de pengarna skall tas. Vi har när det gäller vägbyggandet sagt att vi är beredda att på kort sikt öka det genom avgiftsfinansiering, men att vi på lång sikt vill göra omprioriteringar så att vi kan öka vägbyggandet och åtminstone behålla den standard som vi har på vägarna i dag; den är som bekant hotad. Till sist några ord till Bertil Zachrisson. Staten griper in på en del områden. Man stimulerart.ex. en utbyggnad av kollektivtrafiken. Men det innebär inte att de marknadsekonomiska principerna för den skull överges. När det gäller kravet på transportforskningsutredningen som utskottet för fram är det inte alls fråga om att kränka marknadsekonomins principer. Det är tvärtom fråga om att se till att utvecklingen och tekniken kan göra ännu mera ingrepp och positivt påverka det trafikpolitiska arbetet.

Herr talman! Rolf Sellgren motiverade nu varför vår partimotion 2402 inte föranlett någon åtgärd i utskottet: Det vi för fram i motionen, alltså det jag har redogjort för i mitt huvudanförande, har ingen opinion bakom sig! Observera att hela utskottet, såvitt jag förstår, anslutit sig till det resonemanget, som ligger bakom den enda raden om avstyrkande av vår motion! Vi föreslår i motionen att en ny trafikpolitik skall innehålla bl.a. följande punkter: Ett sammanhållet järnvägsnät skall utgöra kärnan i den interregionala trafiken när det gäller både personoch godstransporter. Järnvägsnätet måste restaureras och byggas ut, som ett led i industrialise ringen av skogslänen och även andra järnvägslösa delar av landet, där tillgång till sjöfart saknas. Den kollektiva trafiken måste byggas ut för att ersätta privatbilismen i de större tätorterna. Den kollektiva trafiken måste även byggas ut i mindre tätorter, landsbygd oh glesbygd för att möjliggöra arbetsresor, serviceoch fritidsresor utan att använda privatbil. Teknisk förnyelse av trafikapparaten måste ske. Olika transportmedel måste undergå betydande förändringar för att tillgodose samhällsekonomiska, sociala, miljöoch energipolitiska krav. Samhällsplaneringen bör förändras för att passa in i transportapparaten. Bra arbetsmiljö för anställda inom transportsektorn krävs. Detta skulle det inte finnas någon opinion för! Och utskottsmajoriteten påstår att den har presenterat en ny, revolutionerande trafikpolitik! Tala då om vad den konkret innebär för nytänkande på de här områdena! Klara ut litet bättre vad som blir konsekvenserna av ert huvudresonemang att vi skall ha en trafik i samverkan under marknadsmässiga former! Tala om för mig vad den kommer att innebära konkret för skogslänen och för andra glesbygdsområden här i landet! Vad innebär det att sänka privatbilismen radikalt? Jag vill inte ta bort alla privatbilar, men jag vill inte som kommunikationsministern skriva under på att vi också i fortsättningen måste leva med 80 96 privatbilism. Skall vi alltså ha två parallella trafiksystem också i fortsättningen? Eller skall vi inte ha det? Jag tror att ni måste tala litet mera i klartext när det gäller den frågan.
Herr talman! Jag skall fatta mig så kort som möjligt för att hinna med mesta möjliga. Handikapplagen behöver förändras mycket, säger Bertil Zachrisson. Handikapplagen är oförändrad. Vad utskottet har skrivit är att man skall ta hänsyn till de förhållanden som gäller i storstäder vid tillämpningen av den nya handikapplagen och anpassningen av transportmedel och terminaler till lagen. Det är riktigt att utskottet skrivit detta. Men jag är helt övertygad ifall att om samma intressenter hade gått till regeringen, så skulle den ha varit lika lyhörd som utskottet. I anvisningarna till lagen kommer detta med. Någon förändring av handikapplagen blir det alltså inte fråga om. Det är inte fråga om att rösta ned KOLT. Frågan är hur man skall tolka kollektivtrafikutredningens förslag och vad riksdagen redan har gjort. Vi har fattat ett beslut om huvudmannaskap för lokaloch regionaltrafik. Vi har sagt att huvudmännen har ansvaret för trafiken och vi ger bidrag till den. Missnöjet kommer från storstäderna, som tycker att de inte får tillräckligt stora bidrag. Det är det frågan gäller. Rune Torwald sade att jag står bakom tillkännagivandena. Skall man reservera sig för varje litet knepig formulering? Det tycker jag är småaktigt. Nej, jag har det förtroendet för dem som läser betänkandet att de genom skådar det spel som ni har bedrivit. Indelningen av järnvägsnätet efter centermodell skulle medföra en kostnadsökning som samhället inom överskådlig tid inte orkar med. Georg Danell! Vad är den sakliga skillnaden i fråga om femårsgränsen? Eftersom Georg Danell läste upp vad statsrådet har sagt skall jag läsa upp vad utskottet säger: ”De särskilda statsbidragen kan väntas innebära en betydande fördel för de län som berörs, och ersättningstrafiken kan efter viss tid beräknas ha blivit helt integrerad i det regionala trafikprogrammet. Utskottet finner det därför rimligt att en utvärdering sker av bidraget efter fem år.” — Femårsgränsen finns, och det skall ske en utvärdering. - ”Därefter bör en fortlöpande förändring av bidraget kunna ske med hänsyn till ändrade förutsättningar och förhållanden.” Vad är skillnaden? Ja, vi har lika syn när det gäller budgeten. Vad vi nu har gjort är att gå med på att tidigarelägga ett anslag på 75 milj.kr. för att underlätta för SJ att marknadsföra sina tjänster. Men vad har moderaterna gjort? Ni har varit med om att inteckna vägbyggandet genom att kräva en högre ambitionsnivå. Ni kommer att få avslag på förslaget om avgiftsbeläggning av vägar. Kvar står att de skall finansieras med statsmedel. Ni har intecknat betydligt större summor på lång sikt om detta skall genomföras än vad vi har gjort. Bertil Måbrink talade bl.a. om parallella system. Visst måste vi ha parallella system, med hänsyn till järnvägens begränsning och landsvägens mycket stora omfattning, för att kunna nå landets olika delar — inte minst glesbygden, där det inte finns så många järnvägar.

Herr talman! Ju mer man hör Rolf Sellgren, desto klarare blir det också av hans argumentering att det är trafikutskottet och inte regeringen som har gett oss en ny trafikpolitik. Att ett och annat allmänt uttalande i propositionen inte avstyrks eller att några förslag från trafikpolitiska utredningen, som regeringen fört vidare, vinner riksdagens gillande ändrar ju inte på huvudintrycket, att det är oppositionens förslag som nu genomförs. I över 20-talet fall har herr Sellgren sedan tagit skeden i vacker hand och traskat patrullo med majoriteten. Ibland har det tagit ett par dagar för herr Sellgren att komma fram till denna kunskap, men han har ändå så småningom hamnat rätt. Herr Sellgren har stundtals varit snabb i vändningarna, och ibland har det som sagt tagit litet längre tid. Under skydd av en liberal press som försöker öka förvirringen och något slags allmänt vackert tal försöker herr Sellgren dölja sin fanflykt från propositionen. Men herr Sellgren står ju själv här och argumenterar på punkt efter punkt mot regeringens förslag. Vår allvarligaste kritik mot regeringsförslaget gäller dess stora brist på samlade och konkreta insatser. Herr Sellgren har måst visa hur han på punkt efter punkt ansluter sig till regeringsförslaget. Vi vet att järnvägen måste spela en central roll. Då kan man inte som regeringen hålla igen på investeringarna, utan då måste man rusta upp järnvägen, herr Sellgren. Även herr Sellgren ansluter sig till det förslaget — som ju innebär en allvarlig kritik mot regeringsförslaget. Kollektivtrafiken måste rustas upp. Herr Sellgren var i går med i Örebro och hörde de mycket allvarliga invändningar som framfördes från lokaltrafikföretagen. All tänkbar fantasi behövs för att utveckla nya och effektivare trafiksystem inom kollektivtrafikområdet. Då vill ni rusta ner kollektivtrafiken i de stora tätorterna. Det är inte fråga om något slags ensidig tolkning av KOLT. KOLT är entydig. KOLT vill att också tätorternas trafik skall få ett ökat stöd, precis som den allmänna, mera regionala busstrafiken får ett stöd, genom det beslut vi fattade i fjol. Men, herr Sellgren, det är genom de konkreta förslag som utskottet nu lägger fram, om nya bidrag till kollektivtrafiken i tätorter, som det blir en ny trafikpolitik. Sedan kan man komma med allmänna uttalanden om att kollektivtrafik är bra. Men om man ingenting gör och i själva verket rustar ner tätorternas kollektivtrafik, som ni föreslår, betyder det ju att man sätter oss i ett utomordenligt besvärligt läge. Herr Sellgren ger egentligen under mycket yvigt tal sin egen regering en rejäl bakläxa.

Herr talman! Rolf Sellgren hoppas tydligen att regeringen inte skall upptäcka några större förändringar av propositionen i de många tillkännagivandena. Detta är en allvarlig anklagelse mot departementstjänstemännen, som jag verkligen hoppas inte kommer att visa sig vara berättigad. Skulle exempelvis frågan om förekomsten av enskilda vägar, som är helt negligerad i propositionen, vara helt betydelselös när det gäller den framtida vägpolitiken? Skulle förbättrat statsbidrag till kollektivtrafiken i tätort vara betydelselöst för de tätorter där man sysslar med att försöka bygga bussterminaler, ordna kollektivfiler för busstrafik osv.? Skulle det vara likgiltigt för länshuvudmännen att det fastställs riktlinjer för vilka ersättningar de skall betala till SJ när de vill använda SJ:s tjänster för att bygga upp sitt system för kollektiva transporter i regionerna? Skulle det vara likgiltigt för periodkortsresenärerna ute i landet om de får använda sina periodkort när de åker på SJ, vilket de inte får i dag? Allt detta är tillkännagivanden och åtgärder som inte på något sätt har tillgodosetts i propositionen. Men Rolf Sellgren hoppas att man i departementet inte skall upptäcka att detta är något väsentligt. Jag hoppas att hans förhoppning inte blir infriad. Herr Danell tyckte att det var olämpligt att jag jämförde de 2-3 miljarder som det skulle kosta att upprusta glesbygdsnätet med de årliga investeringarna på vägnätet. Låt mig då ta en annan jämförelse. Dessa 2-3 miljarder motsvarar ungefär hälften av vad ett kärnkraftverk kostar. Jag tror att båtnaden för Sverige är betydligt större om vianvänder pengarna i glesbygden än om vi bygger ett nytt kärnkraftverk som ökar centraliseringstendenserna i vårt samhälle.

Herr talman! Beträffande den räknelek som Rune Torwald använde sig av, så finner jag det inte olämpligt att göra jämförelser mellan 2-3 miljarder och andra kostnader — u-hjälp, vägpengar, kärnkraftverk eller vad det kan vara — för att visa storleksordningen. Men jag tycker det är anmärkningsvärt att man tar ett förslag som innebär direkta budgetbelastningar på ganska kort sikt på ett par tre miljarder. I så fall bör man visa hur detta skall kunna finansieras. Jag tror alltså att det blir en förlamning av hela SJ:s verksamhet i brist på pengar, om man skulle gå på denna linje. Vidare vill jag återkomma till frågan om marknadsekonomins principer, som jag inte hann med i den förra repliken. Visst innebär satsningen på ett strukturbolag att man fjärmar sig från marknadsekonomins principer. Det håller jag med om, och där ger jag Bertil Zachrisson rätt. Därför beklagar jag att centern gick på den linjen. Det innebär dessutom ett utökat krångel, eftersom vi nu får både en kollektivtrafikberedning och strukturbolag som i väsentliga avseenden har samma uppgifter. Jag tycker därför att det är angeläget att man reder ut skillnaden mellan dessa båda och redogör för hur de skall arbeta i framtiden för att inte skapa alltför mycket krångel. Det är nog med bekymmer för dem som har nya idéer och kan ny teknik utan att vi utvecklar kollektivtrafiksystem redan i dag. Det var ju meningen att vi skulle förenkla för dem och inte försvåra, vilket kan bli resultatet av de beslut som nu fattas med både strukturbolag och en kollektivtrafikberedning. Beträffande vår högre ambitionsnivå i fråga om den fortsatta vägplaneringen innebär ju det någonting helt annat än att späda på budgeten med ytterligare 75 miljoner utöver regeringens förslag, en tanke som Rolf Sellgren inte är främmande för sedan han på kort tid ändrat uppfattning och anser att anslaget skall vara 175 miljoner i stället för 100 miljoner. Jag tycker detta är anmärkningsvärt, och därför har jag berört det här. Till sist vill jag säga beträffande frågan om kollektivtrafiken att jag tycker att det är oändligt angeläget att kommunikationsministern nu tar till vara möjligheten att reda ut hur regeringen kommer att gripa sig an utskottets beställning när det gäller kollektivtrafikutredningens förslag. Det har ju framkommit här att man uppenbarligen tycker att det råder en rad oklarheter på den här punkten. Men vi som varit med om att formulera utskottsbetänkandet tycker icke att det råder några oklarheter. Vi har skrivit mycket klart att det inte är fråga om satsningar enbart på stora tätorter utan om en kollektivtrafiksatsning som innebär att statsmakterna skall vara neutrala när det gäller att ge bidrag för en utbyggnad av kollektivtrafiken på olika sätt. Vari ligger oklarheterna? Det måste vi ju reda ut, innan vi avslutar den här debatten.

Herr talman! Först vill jag säga till Bertil Zachrisson, eftersom jag glömde det i mitt förra inlägg, att vi är helt överens om att propositionen är dålig när det gäller de handikappade. Det har vi också framhållit tidigare. Men vi menar att även utskottsbetänkandet är dåligt i det här avseendet. Bertil Zachrisson svarade inte på min fråga om vad utskottet menar när man, i samband med att man talar om att trafiken skall utformas för att tillgodose de handikappades behov genom en anpassning av färdmedlen osv., skriver att detta skall ske med utgångspunkt i vad som kan vara skäligt med tanke på förhållanden av fordonsteknisk, trafikteknisk och ekonomisk natur. Vad menar utskottet med det? Är det att man skall vara restriktiv mot de handikappade? Det var det jag frågade Bertil Zachrisson om. Jag tycker att han skall tala om vad som ligger bakom de här orden. Sedan vill jag vända mig till Rolf Sellgren och säga att det är självklart — min argumentering har heller inte gått ut på något annat — att man inom vissa områden i det här landet måste ha också landsvägstrafik, eftersom kollektivtrafiken inte kan ersätta bilismen fullt ut. Men det förhållandet får ju inte innebära att man rustar ner den kollektiva trafiken inom de områden där en komplettering med landsvägstrafik är nödvändig, Exempelvis när det gäller järnvägsnätet råder det på den här punkten oklarheter, och i det avseendet instämmer vi i centerns kritik både mot propositionen och mot utskottsbetänkandet. Här är ingenting klart utsagt. Det är allså väldigt diffust. Med tanke på resonemanget om att man skall utforma trafikpolitiken i samverkan ocn under marknadsmässiga former blir slutsatsen att den kollektiva trafiken i dessa områden kommer att helt ersättas av landsvägstrafik — en dålig sådan, vad jag kan förstå. Men hela mitt resonemang handlar om den kollektiva trafiken kontra privatbilismen i stort. Man kan inte fortsätta att ha den 80-procentiga privatbilism som Anitha Bondestam talat om i tidningsintervjuer och i andra sammanhang och samtidigt förvänta sig att talet om en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken skall framstå som trovärdigt. De som resonerar på det sättet talar mot bättre vetande. Varken samhällsekonomiska eller ekologiska hänsynstaganden blir ju tillgodosedda med en sådan planering. Det är helt orimligt. Om vi fortsätter en trafikpolitik som bygger på det resonemanget, då spränger vi både de ekonomiska och de ekologiska ramarna. Man måste välja ett av alternativen.

Herr talman! Det omdöme som jag vill ge Bertil Zachrisson och Rune Torwald är: Ni ser inte ser skogen för bara träd. Bertil Zachrisson tycker att jag sträckt mig väldigt långt när jag i 20-talet fall gått med på tillkännagivanden. Men, Bertil Zachrisson, jag säger som jag sade tidigare, att dessa tillkännagivanden —-inte alla, det vill jag också säga till Rune Torwald — består till stor del av okynnestillkännagivanden. Och vem har skapat förvirring hos svenska folket — Bertil Zachrisson eller jag? Har inte Bertil Zachrisson skapat förvirring när han först gått ut och sagt i pressen att nedläggningshotet mot vissa järnvägslinjer har avvärjts och sedan har stött regeringspropositionens förslag om ett riksnät och om att man förutsättningslöst skall pröva vilka bandelar som skall ingå i det och för vilka persontrafiken skall överföras till landsväg? Det är förvirring i sin prydno! Georg Danell säger att det är litet annorlunda att säga ja till att ett antal miljoner plussas på än att som moderaterna säga ja till höjd ambitionsnivå för det fortsatta vägbyggandet. Men skillnaden är den, att en tidigareläggning av åtgärder som kan vara nödvändiga när vissa behov uppstår innebär en lösning på kort sikt, men det ni har satsat på innebär en långsiktig inteckning av budgeten i framtiden. Jag tycker att Bertil Måbrink gjorde en bra reträtt här. Det hedrar honom, för det går inte att satsa bara på järnvägstrafiken — i så fall måste vi bygga ut järnvägsnätet. Bertil Måbrink sade vidare att man inte skall rusta ner. Det håller jag med om. Men vad är det då man skall rusta upp? Jo, man skall med tillgängliga resurser rusta upp för att få en god trafikstandard som tillgodoser alla medborgare, vare sig det gäller glesbygd eller tätort, och man skall göra detta till kostnader som är samhällsekonomiskt försvarbara. Till sist: Jag måste säga, herr talman, att den här debatten är något förvirrande också för mig när jag hör vad som här förs fram. Bertil Zachrisson talar om att jag använt ett yvigt tal, men när man lyssnar till honom finner man att bakom hans ordsvall om principer ligger ytterst ambitionen att få ge folkpartiregeringen en knäpp på näsan. Det har han deklarerat inför hela svenska folket. Stolta ord med grumliga avsikter — det är facit av hela hans uppträdande.

Herr talman! De som arbetar inom trafiken är inte effektiva. Ett slag mot alla SJ-anställda! — Så tolkar Bertil Zachrisson mitt inledningsanförande om ett effektivare resursutnyttjande. En av grundstenarna i propositionen — och, herr Zachrisson, det har utskottet i sin helhet ställt sig bakom — är att trafikapparaten bör utnyttjas effektivare genom utökad och samordnad planering och genom trafik i samverkan mellan olika trafikföretag och trafikmedel i stället för det sektorstänkande som blivit följden av 1963 års beslut. Att trafiken trots detta beslut har kunnat upprätthållas på ett relativt tillfredsställande sätt beror bl.a. på den goda och yrkeskunniga arbetskraft som SJ besitter. De förslag som finns i propositionen avser just att ge den kunniga personalen möjlighet att få arbeta i ett framtidsinriktat transportföretag, som regeringen vill satsa på. Eller, för att uttrycka det enkelt: Det finns en mängd tomma platser på tågen. Att det finns tomma platser beror inte på att personalen utför sitt arbete ineffektivt, utan det beror på att priserna är för höga. Det var vad jag sade i mitt inledningsanförande. När det gäller järnvägen tar Bertil Zachrisson vidare upp två enligt hans mening väsentliga uttalanden av utskottet, som jag inte bara anser märkliga utan som faktiskt inte går att förena med den funktion som ett affärsdrivande verk har och den ansvarsoch beslutsfördelning som råder mellan regeringen och underställda verk. Det ena gäller att regeringen skall utarbeta riktlinjer för ersättningen till SJ efter överläggningar med SJ. Hur skall sådana överläggningar gå till? Det andra gäller att rabattförsök skall göras i styckegodstrafiken, en trafik som sedan länge utförs på grundval av särskilda avtal mellan SJ och avlastarna, varvid SJ f.n. kan rabattera i den utsträckning man anser motiverad. Regeringen kan inte gärna lägga sig i ett affärsverks avtalsverksamhet. Enligt ett brev av Bertil Zachrisson till ledarsidan i Expressen den 11 maj får regeringen bakläxa på 20 punkter. I dessa 20 punkter har han räknat in de punkter där utskottet anslutit sig till regeringsförslaget.

Låt mig fortsätta med att exemplifiera vad övriga tillkännagivanden, som herrar Zachrisson och Torwald anser förändra hela propositionen, i verkligheten innehåller. När det gäller målsättningen för trafikpolitiken vill utskottet inledningsvis särskilt understryka vad som anförts i propositionen, nämligen att det generella målet för samhällets trafikpolitik skall vara ”att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader”. Vad detta innebär i fråga om hänsynstaganden till andra samhällsområden finns väl utvecklat i propositionen. Trots detta staplar utskottet de goda tårtorna ovanpå varandra. Först tillgodoses moderaterna. Utskottet skriver: ”Det är enligt utskottet också angeläget att trafikpolitiken utformas ——-- inom de av samhället uppställda ramarna och under marknadsmässiga former samt under beaktande av regionalpolitiska förutsättningar.” Sedan tillgodoses centern och socialdemokraterna. Utskottet skriver: ”Vidare är det viktigt — — —-att trafikpolitiken läggs fast bl.a. mot bakgrund av samhällets regionaloch sysselsättningspolitiska mål och att den samordning av trafik-, regionaloch sysselsättningspolitik som sker i dag ytterligare utvecklas.” Så får socialdemokraterna en helt egen skrivning på slutet. Enligt utskottet är ”ett väsentligt mål för trafikpolitiken också att bidra till att utjämna de skillnader i socialt och ekonomiskt hänseende som kan finnas mellan olika regioner och människor. Trafikpolitiken måste vidare ges en sådan utformning att skador på miljön och trafikolyckor begränsas.” Tydligare kan vad som menas med tillkännagivanden kanske inte uttryckas. Rune Torwald ondgör sig över att jag inte är missnöjd med de tillkänna givanden som utskottet har gjort. Som jag nyss har exemplifierat innehåller tillkännagivandena ibland exakt detsamma som propositionen, men med ännu fer ord, och det är ju ingenting att bekymra sig för. Sedan finns det några tillkännagivanden som i sig är bra. Problemet är bara att de visar inkonsekvens och kostar pengar — mycket pengar. Låt mig som exempel på inkonsekvens och överbud ta frågan om de framtida investeringarna. Här framhåller utskottet vikten av att SJ erhåller ökade resurser för att bygga ut kapaciteten och förbättra servicen. Detta skall gälla både på kort sikt och längre sikt. — Under intryck av den gångna vintern skall förbättringar av driftsäkerheten under vinterförhållanden prioriteras — både i fråga om närtrafiken i storstadsområdena och i fråga om fjärrtrafiken. Rabattförsöket — som skall genomföras för att ett bättre resursutnyttjande skall uppnås — vill utskottet möta med tidigareläggning av investeringarna. De trafiksvaga banorna skall rustas upp snabbare än vad regeringen har förordat. Ett nytt dubbelspår skall byggas i Stockholm. Sedan vill man ha rabattförsök i godstrafiken. Vägplaneringen skall utgå från högre ambitionsnivåer när det gäller byggnadsanslagen. Särskild vikt skall läggas vid de enskilda vägarna. När det gäller den kollektiva tätortstrafiken krävs åtgärder som för lång tid kommer att inteckna en stor del av budgetutrymmet. Utskottet har alltså radat upp det ena resurskrävande objektet efter det andra utan ordning och utan prioritering. Samtidigt ansluter man sig till en trafikpolitik som tar sikte på ett effektivare utnyttjande av de resurser som redan finns och som förutsätter prioriteringar mellan olika nya investeringar. Detta går inte ihop. Varifrån skall pengarna tas till de nya, oprioriterade investeringarna? Låt mig i detta sammanhang, som flera talare före mig gjort, särskilt ta upp bidragen till kollektiv trafik i tätort. KOLT:s förslag har åtskilliga år på nacken, och åtskilligt har hänt sedan betänkandet presenterades. Bl. a. har riksdagen lagt fast nya principer för den lokala och regionala kollektiva persontrafiken och i det sammanhanget också för ett nytt bidragssystem. Det nya bidraget ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av den kollektiva trafiken såväl på landsbygden som i tätorterna. Sedan KOLT presenterade sitt betänkande har också vägverket i statsbidragsgivningen till den kommunala vägoch gatuhushållningen lagt in projekt som gynnar den kollektiva trafiken. Längs de statliga vägarna har vägverket vidare successivt byggt ut busshållplatser med medel från anslaget Byggande av statliga vägar. Även i ett annat avseende har utvecklingen hunnit i kapp KOLT:s förslag, och det gäller forskningsområdet. Flera av de FoU-områden som KOLT angett har i väsentliga delar blivit föremål för tillämpad forskning, bl.a. genom trafikforskningsdelegationens försorg. NORDKOLT är ett exempel. Staten bidrar också ekonomiskt till en försöksverksamhet i Halmstad med ett nytt bussystem. I propositionen föreslås ytterligare medel för forskningen på kollektivtrafikområdet. Skiljelinjen mellan regeringens uppfattning och utskottets tycks gå i fråga om hur ett bidragssystem till kollektivtrafiken skall se ut. Flera motionärer förordar helt enkelt att KOLT:s förslag i denna del genomförs. Utskottet begär ett bidragssystem som tar fasta på inriktningen i KOLT:s förslag. Oklarheten, Georg Danell, består i att utskottsbetänkandet ger intryck att det egentligen inte är KOLT:s inriktning på bidragen som man vill ha utan en högre bidragsnivå. Jag ifrågasätter inte att det kan behövas ytterligare ekonomiskt stöd av olika slag till tätortstrafiken, men jag menar att KOLT:s förslag i kvarvarande del inte är tillräckligt generellt för att tillgodose behoven i olika kommuner i landet. Vidare måste man vara klar över de långsiktiga konsekvenserna av att införa ytterligare ett nytt bidragssystem. Vi har redan ett bidragssystem för lokal och regional trafik. Men prioriteringar och bidragsnivåer kan alltid diskuteras. Regeringen har i den avvägningen ansett det mer angeläget att möjliggöra lågprissatsningar på SJ och att ge de handikappade förbättrade resemöjligheter.

Herr talman! Kommunikationsministern berörde min artikel i Expressen, där jag i ett 20-tal punkter framhöll hur riksdagen har förändrat regeringspropositionen. Sanningen är den, att sedan den här artikeln publicerades har punkterna blivit ännu fler. Artikeln var föranledd av en ryktesspridning från kommunikationsdepartementet om att allting var väl beställt. Men det är faktiskt så, Anitha Bondestam, att riksdagens tillkännagivanden inte är uttryck för samhörighet med propositionen utan de är uttryck för att riksdagen har en annan åsikt. Sedan säger fru Bondestam —- jag noterar att i varje fall någon från konstitutionsutskottet är här — att riksdagens tillkännagivanden inte är något att bekymra sig om. Det är ett ytterst anmärkningsvärt påstående. Ett tiotal år i riksdagen och några års regeringsarbete har lärt mig att det hör till parlamentarismens spelregler att se skrivelser och tillkännagivanden till regeringen från riksdagen som exceptionella och förpliktande åtgärder. Så långt har emellertid regeringsförfallet gått, att en regeringsmedlem i riksdagen med litet glättad nonchalans låtsas som om nästan 30-talet tillkännagivanden föranledda av en och samma proposition bara är en piruett, bara anteckningar i marginalen. Det sägs ibland att kommunikationsministern är opolitisk. Om det är sant borde känsligheten för vad parlamentarismen kräver av en regeringsmedlem vara ännu större. Det hör faktiskt till respekten för riksdagen, statsrådet Bondestam, att hederligt erkänna ett nederlag. Propositionen om trafikpolitiken är ett sådant nederlag. I sakfråga efter sakfråga har oppositionen i riksdagen ändrat regeringsförslaget. Det gäller målsättningen för trafikpolitiken, järnvägens framtida uppgift, kollektivtrafiken, vägpolitiken, forskningsarbetet, inriktning av hamnplaneringen osv. Det finns knappast ett avsnitt som slipper helskinnat undan. Det helt unika i riksdagen har inträffat att socialdemokrater, centerpartister och moderater gör detta gemensamt, och så låtsas kommunikationsministern som om detta bara är en marginell händelse, något som riksdagen skulle kunna tänkas göra litet grand då och då. Alla med någon riksdagserfarenhet vet att det som hänt med trafikpropositionen är helt enastående. Så skall det verkligen inte normalt gå till. Men det har varit nödvändigt för att ge landet en vettig trafikpolitik.

Herr talman! När det gäller godstrafiken har centern reagerat mot det nuvarande rabattsystemet, och det är en av anledningarna till att vi i ett tillkännagivande har sagt att man bör se över själva taxesystemet. SJ:s rabattsystem gynnar stora kunder och missgynnar i motsvarande mån de små kunderna, som i regel är koncentrerade till glesbygdsområdena. De får nämligen inga rabatter. Det är de som har stora sändningar som kan förhandla sig till rabatter. Jag vill ha ett SJ-system som mer liknar postens. Där vet man att 10 kg kostar så och så mycket att befordra, oavsett om det rör sig om ett stort eller ett litet företag. Jag har inte ondgjort mig över statsrådets reaktion på de många tillkännagivandena, och det vill jag styrka genom att citera de meningar i mitt huvudanförande som berör detta. Jag sade: ”Kommunikationsministern har ju för övrigt redan med klädsam förnöjsamhet uttryckt sin stora tillfredsställelse över att utskottet har gjort så många förbättringar.” Litet längre fram sade jag: ”Det förhållandet att kommunikationsministern uttryckt så stor tillfredsställelse över dessa ca 25 tillkännagivanden visar ju också att hon varit väl medveten om hur ofullbordad hennes trafikproposition varit.” Nog om detta. Statsrådet sade att hon inte kan förstå hur det kan vara möjligt att bestämma riktlinjer för hur länshuvudmännen skall kunna ersätta SJ för utnyttjandet av dess tjänster. Jag tycker att detta är mycket beklagligt. Som den vänsälla själ jag är skall jag gärna stå till tjänst med en del råd. Ge SJ i uppdrag att ta reda på vad en vagnkilometer kostar och att ta reda på den företagsekonomiska kostnaden för transport av en person en viss sträcka på tåg. Då har man den företagsekonomiska bilden fastställd.

Om statsrådet använder detta tillvägagångssätt kommer det inte att finnas några större svårigheter att, om den goda viljan finns, kunna utarbeta lämpliga riktlinjer.

Herr talman! Jag bad kommunikationsministern att tala om på vilken punkt man inte har förstått i kanslihuset vad utskottet vill ha när det gäller bidragssystemet för kollektivtrafikanläggningar. Jag vill då, efter den fråga som Anitha Bondestam har ställt, säga att det framgår ordagrant av utskottsbetänkandet att det förslag vi har begärt att få under nästa riksmöte skall ha en inriktning som i stort följer kollektivtrafikutredningens förslag men att dess innehåll i övrigt skall följa de uppräknade motionerna. Två stycken innan utskottet säger detta, som slutkläm, anförs att man vill ha bidrag till bussgator och busshållplatser, spårtrafik både över och under jord. Man vill ha en särskild planeringsoch urvalsordning för att klara av detta, och sannolikt måste det utarbetas en mer generell stödform. — Det säger utskottet. Vad är det då för oklarheter som återstår? Kommunikationsministern säger att utskottet bara är ute efter att få mer pengar och att det inte alls är fråga om inriktningen av bidragen. Jag kan inte begripa detta. Utskottet föreslår en principiellt helt ny inriktning av de statliga bidragen till kollektivtrafikanläggningar — eller finns det något bidrag som ingen av oss andra känner till, som man kan få till bussgator, busshållplatser eller spårtrafik med planskilda korsningar? Jag tror att många landsting och andra trafikhuvudmän skulle vara intresserade av att höra om det finns något hokuspokus på det här området. Men det gör det inte, och jag tycker att det vore bra om vi nu fick klara besked om att kommunikationsministern och kanslihuset är väl medvetna om vad det är vi vill ha — även om inte ni vill ha det. Det vore också bra om vi får det begärda förslaget, som skulle betyda mycket för kollektivtrafikutvecklingen. Det är det största och viktigaste förslaget i underlaget för vårt beslut i dag. Ni själva hade som bekant bara ett förslag om att ta bort bidrag. Mer var det faktiskt inte. Beträffande överbudsresonemanget kan jag hålla med om att det finns ett stort överbud, nämligen plus 75 miljoner till SJ. Det är regeringenspartiets representant i utskottet som har sagt ja till det, och ni får väl klara upp i något familjesamtal vad som är rätt och fel i den frågan. Vi har gått emot det förslaget. Vi går på propositionens linje. När det gäller vägbyggandet har vi talat om höjda ambitioner. Man skulle kunna tro efter att ha lyssnat till den tidigare debatten att det är fråga om något ohyggligt överbud, men det återfinns faktiskt ingen folkpartireservation i detta avsnitt heller. Och som sagt, det är fråga om en målsättning för det framtida planeringsarbetet. På kort sikt har vi moderater givit klara besked om hur vi vill klara en ökning av vägbyggandet — nämligen genom avgiftsfinansiering. Men det har ingen talare i dag vågat ta i ens med tång. Det tycks finnas en alldeles speciell dynamik i det kravet. Men det kan vi måhända lämna därhän nu.

Herr talman! Jag har frågat om Anitha Bondestam vill redogöra litet för vad som ligger bakom uttrycket ”samhällsekonomiska bedömningar” i trafikpo litiken. Jag har ställt den frågan, och jag tycker att den är principiellt oerhört viktig när det gäller trafikpolitiken. Men jag kanske skall försöka svara på den själv, och har jag fel, Anitha Bondestam, så rätta mig. På s. 30 i utskottsbetänkandet heter det att ”det generella målet för samhällets trafikpolitik skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader”. Här är kommunikationsministern och utskottet överens. Så går man till s. 42 i betänkandet, där det redovisas att Anitha Bondestam i propositionen för ett resonemang där hon talar om att resandeunderlaget på de trafiksvaga bandelarna under de senaste fyra åren minskat med 20 926. Generellt gäller också för denna grupp av bandelar enligt föredraganden att ett renodlat landsvägsalternativ synes kunna ge en bättre trafikförsörjning till lägre samhällsekonomisk kostnad än ett järnvägsalternativ. Det heter också i utskottsbetänkandets referat av propositionen: ”Även energiåtgången är för denna typ av banor högre än vid landsvägstrafik.” — Alltså skall järnvägstrafiken på vissa bandelar ersättas med buss, såvitt jag förstår. Men då måste jag ställa en fråga. Först har man under åratal försämrat komforten på de här bandelarna — tidtabellerna stämmer inte överens med människornas önskemål, hastigheterna är låga på grund av eftersatt underhåll, osv. — och därigenom har allt fler människor gått över till sin privatbil, till landsväg. Sedan sitter byråkraterna och räknar ut, med utgångspunkt i detta, att det nu går med förlust. Sätter vi in en buss tjänar vi på det, och energiåtgången blir mindre! Men då vill jag fråga: Måste man inte också ta hänsyn till kostnaden för det som man har vältrat över på landsvägen, i en samhällsekonomisk bedömning av en sådan åtgärd? Man kan väl inte bara se på vad som händer med det aktuella transportmedlet. Skall man inte ta in också de mycket stora kostnaderna miljömässigt, för vägslitage och för en mängd sådana faktorer? Man kan i en samhällsekonomisk bedömning inte se snävt enbart till att driften av en bandel ger två miljoner i underskott och att en överföring av trafiken till landsvägsbuss gör att underskottet minskar till en miljon, för att sedan strunta i hur stort antal privatbilister som man har bidragit till att belasta vägnätet med, hur mycket energiåtgången ökat osv. Allt detta måste vägas in. Får man inte då helt andra relationer? Borde man inte vända på resonemanget och fråga vad det skulle innebära samhällsekonomiskt, om den trafik som lagts över på landsvägarna fick vara kvar på en viss bandel? Är det inte så man måste räkna, Anitha Bondestam?

Herr talman! Jag vill först vända mig till Bertil Zachrisson med anledning av utfallet mot mig för att jag inte skulle bekymra mig om riksdagens tillkännagivanden. Det var inte alls så jag uttryckte mig. Jag sade att med den form som tillkännagivandet av målet för trafikpolitiken har fått, nämligen identiskt detsamma som står i propositionen, behöver jag inte ha något särskilt bekymmer för tillkännagivandet. I övrigt tar jag naturligtvis lika allvarligt på uttalanden från denna kammare som man bör göra. Låt mig så gå igenom de 20 punkterna från början igen. Målsättningen får en starkare social inriktning, börjar Bertil Zachrisson. — Att trafikpolitiken skall ha en starkare social inriktning än f. n. framgår tydligt av skrivningarna i propositionens målavsnitt. Det skall vara ett bättre samarbete mellan de statliga trafikverken, framhåller Bertil Zachrisson vidare. Samarbetsfrågorna avser planering, taxesättning och verksamheten i övrigt. Samarbetet beträffande den planeringen tas upp i propositionen. Nedläggningshotet mot vissa järnvägslinjer avvärjs. — Här görs ingen skillnad beträffande de sex banor varom beslut tidigare har fattats; för övriga banor kommer trafikhuvudmännens och kommunernas ställningstaganden i praktiken att bli avgörande såväl enligt propositionen som enligt utskottets skrivning. De särskilda bidragen till ersättningstrafiken får inte upphöra efter fem år. — I propositionen står det inte att bidraget skall upphöra efter fem år, utan att det då skall omprövas. Riktlinjer krävs för ersättningen till SJ. — Den frågan har behandlats i propositionen 1978/79:92 om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik. Utskottet förutsatte då, liksom vid behandlingen av motionsyrkanden tidigare i år, att regeringen följer frågan och då så befinns påkallat vidtar nödvändiga åtgärder. Läget i sakfrågan har inte ändrats sedan dess. En gemensam taxa för tågoch bussresor. -- I propositionen aviseras en utredning om just den frågan. En långsiktig investeringsplan för SJ. — En sådan föreslås i propositionen. De framtida förutsättningarna för spårbunden godsoch persontrafik i Stockholmsregionen kartläggs. Det är ett bra förslag. SJ skall få ytterligare 75 milj.kr. — Investeringsanslagen kan vi beräkna på ett ungefär för detta år, och vi ansåg att SJ:s uppdrag att ta fram en investeringsplan för det olönsamma nätet borde avvaktas innan man gjorde ytterligare påslag. Den planen presenteras i höst. De ytterligare 75 miljonerna som anslås nu kommer att utgöra ett minus i höstens budgetomgång. Fortsatt upprustning av inlandsbanan. — Detta föreslås i propositionen. Hur snabbt den kan genomföras avgörs av tillgängliga resurser. Ett mer preciserat långsiktigt investeringsprogram för vägarna. — Här är det inga skillnader i inriktningen mellan propositionen och utskottsskrivningen. I utskottsskrivningen krävs bara ett mera preciserat mål. Som jag ser det är inte det avgörande hur långt preciseringen av målen drivs utan vilka resurser som kan disponeras för att inriktningen skall kunna fullföljas. 20 miljoner till cykelvägar redan nästa budgetår. — Det innebär inte något tillrättavisande utan bara en tidigareläggning av den bidragsgivning som regeringen har föreslagit. NTF får 300 000 kr. till sin verksamhet. — Ett märkligt utskottsinitiativ just med hänsyn till att riksdagen nyligen avvisat ett förslag om medel till NTF utöver den höjning som regeringen föreslagit. Kollektivtrafikutredningens förslag genomförs. — Det har jag redan berört och funnit att jag inte tycker att KOLT:s förslag är bra därför att det inte är tillräckligt generellt. Försöksverksamhet där kommunerna får rätt att använda gatumark för boendeparkering. — Detta utreds f. n. som bekant. Vi ansåg inte att den utredningen skulle föregripas genom någon försöksverksamhet eftersom utredningen snart lägger fram sitt betänkande. Hade vi vetat hur denna verksamhet skulle bedrivas, hade vi inte behövt någon utredning. En kollektivtrafikberedning med uppgift att pröva nya trafiksystem. — Det är ett bra förslag. Planer på en sådan beredning fanns redan i departementet. Handikappanpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till tätortstrafiken. — Det framgår av såväl lagen som skrivningarna i övrigt i propositionen att handikappanpassningen som rör alla trafik medel självfallet också måste gälla tätortstrafiken. En parlamentarisk utredning för att se över forskningsoch utvecklingsverksamheten inom transportområdet. —- Det är vad vi har föreslagit i propositionen, även om utredningens direktiv har utvidgats. Utbildningen av tekniker och administratörer inom transportområdet skall ses över. — Det är ett bra förslag. Regeringens förslag till lag om hamninvesteringar avstyrks. — Jag har redan berört att det är där som socialdemokraterna springer ifrån sitt eget förslag. Uppskovet skapar osäkerhet hos hamnägare och sjöfartsverk när utlåtanden skall avges. Bertil Måbrink frågar om de samhällsekonomiska kostnaderna för järnvägar. Det avsnitt där vi talar om att frågan om järnvägstrafiken skall prövas gäller bandelar genom bygder där invånarna givetvis skall tillförsäkras en god trafikförsörjning — frågan är bara hur. Vi bör här komma ihåg att underhållskostnaderna för en järnväg, avsedd för persontrafik, är av samma storleksordning som underhållskostnaderna för en ordinär landsväg. Den sparsamma trafik som går på järnvägen en, två eller tre dubbelturer per dag med ett tiotal passagerare per tur får då ensam bära samma underhållskostnad som kanske 500 fordon med ett tusental resenärer på den parallella vägen. Detta är inte rimligt. Vi kan inte lägga ned vägen, men vi kan utan att underhållskostnaderna för vägen ökar särskilt mycket köra ytterligare några bussturer på den. Energisituationen då — är inte järnvägstrafiken i alla lägen energisnålare än busstrafik? Nej. Det rätta förhållandet är att den övervägande delen av den olönsamma järnvägstrafik som vi talar om här i dag ombesörjs med dieseldrivna motorvagnar. Dessa vagnar drar på grund av sin stora tyngd mer dieselolja än en landsvägsbuss. Landsvägsbussen har nämligen en bränsleförbrukning av närmare 3 liter per mil. Den nuvarande motorvagnen på räls drar ca 4 liter per mil. Den nya motorvagnen, som håller på att introduceras och som väger 44 ton jämfört med 19 ton för den gamla, drar ca 6,5 liter per mil. Detta är fakta. Så effekterna på miljön. Med tanke på att det här rör sig om några enstaka turer per dag, ofta i glest befolkade områden, kan man utgå ifrån att bieffekterna på miljön är i det närmaste negligerbara för både järnvägsoch landsvägsalternativet.